Herr talman! Det är skojigare att säga ja. Vi vill ha aktiva medlemmar i våra organisationer - inte nödvändigtvis ja-sägare men aktiva, människor som vill delta, påverka, utveckla och tillföra sina kunskaper och resurser. Många av oss vill också ha medlemmar som kan tänka sig förändringar. När nya utmaningar möter svarar man med nya metoder och en beredskap att tänka nytt. Det är inte ett dugg annorlunda med ett gigantiskt projekt som Europeiska unionen. Sverige valde att bli medlem. Det är bra. Vi är en del av Europa. Vi har nu en utrikeshandel som ligger på ungefär 40 % av BNP. Vi är så integrerade med framför allt Västeuropa att 60-70 % av exporten går till detta Västeuropa, inklusive EU plus Norge och Schweiz. Det är inte nu som vi beslutar om vår integration i Europa. Vi har länge varit sammanknutna med övriga europeiska, och internationella, marknader. Den fråga som nu skall besvaras är hur vi bäst spelar med i denna globala marknad. Nu erbjuds en sådan möjlighet. Den är möjligen inte idealisk, är inte och kan inte vara utvärderad, kanske inte ens är optimal, men den finns. Och trots de stora utmaningar den inneburit för Europas länder rullar fortfarande planeringen. Calmforsutredningen, som nu har ett år på nacken, tycks anta att EMU blir ett ganska litet valutaområde. I dag talar allt för ett stort EMU med kanske elva länder som övergår till EMU:s tredje steg och den gemensamma valutan. Storbritannien säger nog ja, fast senare. Danmark knyts till ERM 2, och Grekland sätts i väntrummet. Bara Sverige låter bli att knacka på dörren. Är det verkligen vad svenska folket vill? Jag är inte säker på det. Jo, jag vet att opinionsundersökningarna kan stödja en sådan bild, men beror inte det också på den tystnad och de harklingar som har hörts från det politiska ledarskapet i olika partier? Hur hade läget varit om Calmfors hade anat ett stor-EMU? Jo, Calmfors säger att om Storbritannien blir med är det svårare för Sverige att stå utanför. Samma slutsats drar Margit Gennser i sin intressanta bok. Om det blir ett stort EMU är det klart att vi skall vara med, dvs. om det här blir verklighet. Hur hade det låtit om det politiska ledarskapet talat väl om projektet? Hur hade det låtit om Moderaterna inte hade talat med kluven tunga och ena gången sagt att riksdagen beslutar och andra gången sagt att vi har skrivit på och att det blir traktatsbrott om vi stannar utanför? Tobisson har hotat oss också i dag. Man skrämmer inte in svenska folket i EMU, Tobisson och Frågan om vad det innebär för Sverige och svenskarna att lämnas utanför den europeiska valutan är den fråga som vi verkligen borde debattera. Ett panikbeslut år 2000, när verklighetens tvära kanter visar sig, är väl inte det läge som vi önskar oss? Men så kan det mycket väl bli. Vi har inte råd att stå utanför vad gäller vår egen välfärd och vitaliteten i vårt näringsliv. Herr talman! Det kanske ändå inte är detta som är det allvarligaste, utan det kanske är den tempoförlust vi kommer att dra på oss om vi hamnar i ett europeiskt B-lag - vi och Grekland! Ett formellt, eller informellt, ekonomiskt råd med EMU-länderna som nav kan mycket väl komma att fungera som ett verkställande utskott i styrelsen. Borde inte Sverige vara där? Regeringskonferensen som just avslutats visar tydligt att också ett nytt, och ganska litet, EU-land som Sverige kan påverka och tillföra den europeiska utvecklingen mycket. En aktiv medlem blir också en inflytelserik medlem. De nationella och ekonomiska självständigheter som många tycks värna kan visa sig bli en illusion. Utskottet, såväl som regeringen, påpekar flera gånger att ett utanförskap inte alls ger några möjligheter till slappare finanspolitik eller till mer expansiva insatser - vi blir ännu mer beroende av att vara "bäst i klassen". Genom den stora internationella handeln är det knappast möjligt att föreställa sig särskilda konjunkturvariationer i Sverige vid sidan av EMU-området i övrigt. 70 % av vår handel är redan satt i samma svängning som våra grannars. Vad är det då vi är rädda för? Jo, vi är rädda för att vi inte har nått tillräcklig ekonomisk styrka och varaktig stabilitet. Men detta nedtonas. Man pekar främst på en bristande folklig legitimitet. Per-Ola Eriksson sade t.o.m. här i riksdagen i dag att det är bra för Europa om Sverige stannar utanför! Jag tror att det är kontraproduktivt. Jag tror att den folkliga opinionen skulle behöva den rejäla debatten, som gör oss redo att bli medlemmar. Det är skojigare att säga ja, herr talman, men tråkigast är det att säga nej - det är isolationistiskt. Vi säger nu vänta och se. I dag får jag chans att säga ja till finansutskottets betänkande 9, men jag hoppas att debatten kommer att leda oss till ett annat och större ja.

Herr talman! Min bok blev omtalad, men jag tyckte inte att talaren hade läst den ordentligt. Jag försökte betona att det här avståndstagandet från EMU-projektet var väldigt vanligt i hela norra och västra Europa. Det var vanligt förutom i länder där man fick stora subventioner. Det är denna varningssignal som man skall lyssna på i Sverige, men man borde också ha lyssnat i t.ex. Frankrike och Tyskland. Vi skall komma ihåg att Tyskland är det enda land där man kan lägga in veto, därför att förbundsdomstolen har rätt att säga nej i efterhand. Jag ville bara påpeka det. Jag tycker att det är litet futtigt att tala om partier. Detta är en så oändligt stor fråga där vi måste vara oerhört ödmjuka och se att det faktiskt finns argument för och emot. Man får väga saker och ting. Jag är en minimaxperson. Jag är rädd för risker som kan leda till stora konflikter. Det är egentligen detta som borde vara budskapet. Sedan skall vi följa utvecklingen. Risken är att projektet misslyckas, och det kommer att kännas även i Sverige.
Herr talman! Jag har läst Margit Gennsers bok med stort intresse. Boken liksom Margit Gennsers inlägg i dag berör EMU-projektet som sådant. Det kan och skall man diskutera. Men frågan som vi har på vårt bord i dag är ju Sveriges anslutning till det EMU som ser ut att vara genomfört enligt tidtabell. Det är därför som Margit Gennsers inlägg och boken är så intressanta. Hela boken går ut på att såga EMU projektet av diverse skäl, till höger och vänster och på längden och bredden. Men den avslutas med ett kapitel som säger: När eller om EMU blir av och om det blir stort är det klart att Sverige skall vara med. Där Margit Gennsers bok slutar tar den här debatten vid. Vi måste då ställa oss frågan: Vad innebär utanförskapet? Med det liggande förslaget får vi chans att pröva och se. Det är möjligt att det är alldeles riktigt, men frågan är: Vad innebär det för oss att på det här sättet marginaliseras? Den frågan kan ingen av oss svara på. Därför handlade också Margit Gennsers slutkapitel om att ifall det blir ett stort EMU så skall vi vara med.
Herr talman! Den brittiska inställningen är inte klar, även om Tony Blair har blivit premiärminister. Han lovade i valrörelsen att det icke skulle bli något inträde i EMU före nästa val som hålls om fyra fem år. Dessutom är alla helt överens om att det rör sig om ganska långa omställningsperioder. Man räknar med att ett sådant inträde kommer att ske först någonstans 2006-2010. Då ser vi verkligen vad det är fråga om. Det vore bra om vi i större utsträckning använde det utomordentliga tidningsrum som vi har här i riksdagshuset och inte bara läste svenska tidningar.
Herr talman! Det känns litet lustigt att begära replik på ett anförande som i stora drag var bra. Men Pär-Axel Sahlberg sade att vi moderater försökte skrämma in folket i EMU - han antydde det i alla fall. Så är naturligtvis på intet sätt fallet. Vad det handlar om är att vi moderater betonar att det finns risk för ett fördragsbrott. Det är snarare fråga om politisk hederlighet. Jag anser att socialdemokraterna avviker från detta. Man talade i folkomröstningen som att EMU var en fullständigt separat fråga från medlemskapet, men vi hävdade motsatsen. Vi försökte att få i gång diskussionen redan då. Det var inte och är inte en helt separat fråga. Och vad värre är: Socialdemokraterna fortsatte att tiga i EMU-frågan även efter folkomröstningen när de verkligen borde ha tagit tag i debatten på allvar. Jag påpekade att detta var fel. Det är en hederssak att hålla ingångna avtal. Det handlar inte om att skrämma in folk. Vi är för EMU av mycket positiva skäl. Vi har talat för ett inträde i många år. Det har inte socialdemokraterna gjort. De har inte talat för någonting, vare sig för eller emot. I dagens betänkande står det angående Sveriges anförande vid förhandlingarnas öppnande - dvs. om medlemskapet: "Ett slutligt svenskt ställningstagande avseende övergången från den andra till den tredje fasen kommer att göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen och i enlighet med bestämmelserna i fördraget." Och vad säger fördraget? Jo, vi har inget undantag. Maastrichtfördraget gäller. Den som kvalar in är med.
Herr talman! Det jag sade i mitt anförande var att det är möjligt att vi hade haft en annan bild om Calmfors då hade förstått att det skulle bli ett EMU 11. Jag sade också att det har varit för tyst i den här frågan. Dessutom sade jag att man från moderaterna inte en gång säga att det kanske vore bra med en folkomröstning, en annan gång säga att det är riksdagen som skall besluta och en tredje gång säga att vi är traktatsbundna vid detta. Det kan inte förstås på annat sätt än att man med den ena eller andra lämpan eller piskan skall tvinga folket och Sverige in i EMU. Den metoden är kontraproduktiv och politiskt oerhört olycklig.
Herr talman! Helt kort: Det är en fullständigt felaktig beskrivning som görs av den moderata synen. Vi har, som sagt, i ett antal år pratat om vad vårt anslutningsfördrag egentligen innebar. Då har vi förbehållit riksdagen rätten att avgöra när vi skall träda in. Jag tolkade det inte som att det var fråga om ifall vi skall göra det. Nu har socialdemokraterna hanterat denna fråga på ett sätt som gjort att den har hamnat i ett fullständigt dödläge. Det har inte förts något debatt och det har inte funnits några parlamentariska förutsättningar att gå vidare. För att undvika ett fördragsbrott har vi sagt: Låt oss då våren 1999 underställa frågan folket för prövning - men det har inte uttryckligen talats om folkomröstning - så att vi kan komma vidare och undvika att ha en regering som skall hantera ett pågående fördragsbrott.
Herr talman! Jag vill påpeka att detta är en nonchalant inställning till svenska folkets attityd i frågan. Problemet är ju den folkliga legitimiteten för såväl EU-projektet som EMU. Moderata företrädare spelar på denna folkliga tveksamhet genom att å ena sidan erbjuda en folkomröstning eller en folklig prövning och å andra sidan säga att loppet redan är kört. Tåget har gått. Vi skall vara med. Detta är oerhört olyckligt, Sten Tolgfors. Ni får nog ta och se upp om det verkligen är ett EMU medlemskap som ni önskar. Vi måste veta vilka argument vi använder för att nå det avsedda målet.

Herr talman! Jag uppskattar att statsministern har kommit hit till kammaren när denna viktiga fråga diskuteras. I maj 1991 knöt Sverige ensidigt kronan till ecun. Det innebär att vi de facto var med i ERM. I november 1992 kraschade det hela. På ett och ett halvt år gick vi in i väggen. Efter denna kronkrasch sjönk kronans värde med över 30 %. Om man utgår ifrån att marknaden har rätt innebar detta att substansen i den svenska ekonomin hade försämrats med minst 30 % på ett och ett halvt år. Då måste man ställa frågan: Hur skulle vi ha hanterat detta om vi hade varit riktiga medlemmar i ERM eller om vi hade varit inne i de två övergångsåren inför EMU? Vad skulle vi ha gjort? Skulle folk ha flyttat i den utsträckning som hade krävts för att kompensera denna substansförlust? Skulle reallönerna ha sänkts i motsvarande grad? Vi har haft oerhört svårt att hantera den här situationen. Men vi skall komma ihåg att detta är det närmaste vi har varit EMU. Det var ett test för det andra steget i EMU, och vi gick in i väggen. Därför är det så intressant att höra Carl B Hamilton säga att 1992 lärde vi oss att fast växelkurspolitik var ålderdomligt och icke tillämpbart. Men det är faktiskt en fördragsfäst del av Hur skall vi tro att resten fungerar? Många har talat om Calmfors i dag, men ingen har nämnt att det av Calmforsutredningen också framgår att det är ett högriskprojekt. Det är ingen tvekan om det. Jag tycker att det är osmakligt att spela poker om svenska folkets framtid. Vi skall komma ihåg att i EMU är det egenintresset som gäller, inte de vackra talen vid banketterna. Detta har Bernard Conolly väldigt initierat vittnat om i sin bok, där han visar att vad som gäller i EMU processen är Frankrikes och Tysklands intressen. Oavsett om det kommer till ett euro-X eller inte, är det Tyskland och Frankrike som bestämmer var skåpet skall stå. En intressant sak som Carl B Hamilton sade är att det är viktigt att se verkligheten som den är. Det är intressant, därför att jag upplever att Carl B Hamilton har kammarens största skygglappar när det gäller dessa frågor. Han kunde inte finna mer än en invändning mot hela EMU-projektet, och det gällde inte EMU i sig utan stabilitetspakten. Vi EMU-motståndare som beskylls för att vara väldigt enögda inser att det också finns fördelar med EMU. Det underlättar den inre marknaden, och det ifrågasätter vi inte. Det innebär lägre växlingskostnader. Det innebär en bättre prisstabilitet inom EMU området än utanför. Visst gör det det. Men är vi beredda att sälja vår själ för detta? Carl B Hamilton har kvantifierat vinsten till 0,6 %. Det är detta som vi skall sälja vår själ för. Nackdelarna är också alldeles uppenbara. Många upplever det som en fördel, men för mig och för många andra socialdemokrater är det ingen fördel med ökad överstatlighet. EMU är ett definitivt steg mot ökad överstatlighet. EMU innebär också en oerhörd centralisering av makt. Det innebär också, som jag ser det, en lagfästning av nyliberalismen och en ytterligare avdemokratisering av penningpolitiken. Hamilton sade också i sitt inledningsanförande att några av världens bästa utredare har utrett EMU frågan, vilket har lett till Calmforsutredningen. Men jag har en allvarlig kritik att rikta mot Calmforsutredningen. Hamilton sade att den innehöll 500 sidor, men det är 490 numrerade sidor, och det fattas tio sidor om demokratin. Jörgen Hermansson har skrivit en underrapport om EMU och demokratin, där han konstaterar att EMU icke är acceptabelt från demokratiska utgångspunkter. Detta går Calmfors förbi i huvudbetänkandet. Det finns två hänvisningar till Hermanssons underrapport, och de gäller teknikaliteter - icke slutsatserna. Jag är glad över att Calmforsutredningen hamnade i förslaget att vi inte skall gå med i EMU nu. Men huvudskälet för hans rekommendation, att vi ändå på sikt skall gå med, grundar sig på att vi annars förlorar i inflytande. Men om det blir så, som de flesta som deltog i folkomröstningskampanjen hävdade, att vi går in i ett mellanstatligt samarbete och inte in i ett EU som skall utvecklas till en federation, då hamnar vi ändå i b-laget. Jag har ju upplevt hur oerhört stark federalismen är bland våra vänner söderut i EU, och de skulle naturligtvis inte se med blida ögon på att vi skulle leva upp till utfästelserna i folkomröstningen. För Carl B Hamilton är det en självklarhet att räntan kommer att sjunka inom EMU-området om vi går med i EMU, men det finns ingen självklarhet i detta. Om Italien och Spanien går med kommer det att finnas mycket starka skäl för ECB att visa musklerna. De måste naturligtvis vinna marknadens förtroende under avsevärd tid, och de åren kommer att innebära tuffa tag för alla EMU-länder. Det kommer inte att innebära en lågräntepolitik. Det omvända är ju faktiskt fullt möjligt, nämligen att vi med en stark och konsekvent genomförd ekonomisk politik kommer att kunna ha lägre räntor än vad EMU-medlemmarna kommer att ha. Jag säger inte att det blir så, men det är fullt möjligt. Så ett par ord om den referensgrupp som finansministern meddelade kammaren att regeringen har utnämnt i dag. Jag noterar att han verkligen understryker att referensgruppen inte innebär någon som helst förändring av inriktningen på regeringens EMU politik. Jag noterar det som att man går TCO:s önskemål till mötes i den här frågan. Herr talman! Så här långt har det socialdemokratiska partiet gått min väg i EMU-frågan. Det beslut som vi fattar i dag är ett skarpt nej till medlemskap 1999. För min del framstår det som alldeles tydligt och klart att den enda möjligheten för en socialdemokratisk regering, om den till äventyrs skulle komma på idén att föreslå att vi skall gå med i EMU, är en folkomröstning. För att "temokratia" en aning kan jag referera till den TEMO-undersökning som visar att 15 % av de socialdemokratiska väljarna stöder EMU-tanken. Därmed är det också fullt klart att det enda sättet att klara sig ur detta är en folkomröstning. Till Pär-Axel skulle jag vilja säga: Stort är inte alltid stabilt, även om det gäller för oss som personer.

Fru talman! Dagens bostadsdebatt, om än på sena kvällen, kommer att handla om dels anslaget till utgiftsområde 18 - Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande - dels en rad motioner från allmänna motionstiden med olikartade teman inom detta område. Så långt är innehållet detsamma i bostadsutskottets första betänkande som vid förra årets debatt. I år är det dock en skillnad. Förslag om fortsatt tilllämpning av reglerna för överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag tillkommer nämligen. De ekonomiska ramarna har redan fastställts för Centerpartiet. Moderata samlingspartiet förordar å sin sida en annan inriktning av den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. I förhållande till den beslutade ramen för bostadsutskottet vill moderaterna spara ytterligare på anslagen för Boverket, räntebidragen, Statens bostadskreditnämnd, bostadsbidragen, länsstyrelserna, Lantmäteriverket och på stöd till investeringsprogram. Moderaterna förespråkar alltså en annan inriktning och kommer därför inte att delta i beslutet under mom. 1 om fördelningen av anslagen inom område 18. Detta finns beskrivet i vårt särskilda yttrande. Under rubriken Bostadsförsörjningen finns tio moderata reservationer som beskriver inriktningen och utformningen av en moderat boendepolitik för framtiden. I en gemensam reservation från Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna avvisas regeringens förslag att även 1998 och 1999 tillämpa nuvarande regler för överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag. Boendet är centralt för oss alla. Under olika skeden i livet efterfrågar människor olika former och alternativ av bostäder. Behoven och prioriteringarna är inte desamma när man är ung eller lever singel som när det blir dags att bilda familj eller när barnen har flugit ut. Därför är det viktigt att slå fast att det är människors efterfrågan som skall styra vad som skall byggas och hur bostäderna skall se ut. Det viktiga för regeringen i framtiden blir därför att lägga produktionspolitiken och regleringspolitiken bakom sig. Den förda bostadspolitiken har genom subventioner stimulerat till överstandard, och det gäller inte bara ytmässigt. Den har också haft till följd att många inte längre har råd att betala boendet med egna pengar. Tillsammans med pålagor från stat och kommun uppgår i dag de svenska hushållens boendekostnader till mer än en tredjedel av det privata konsumtionsutrymmet. Det är mest i Europa. Det är verkligen inte konstigt att medborgarna reagerar och vill ha svar från regeringen om vad den tänker göra. Men så mycket till svar har inte kommit fram vare sig från inrikesministern själv eller från socialdemokraterna i utskottet. Det enda som sagts är att det kommer en bostadspolitisk proposition i början på nästa år, men inte närmare bestämt när. Tydligen har inte ens Lennart Nilsson ännu kunnat pressa fram besked från sina meningsfränder i regeringen om åtgärder emot fastighetsskattens skadliga inverkan på boendekostnaderna, inte minst för alla dem som bor i lägenhet. Vad kan det bero på? Villrådighet och obeslutsamhet är betecknande för regeringen. Det är uppenbarligen så att regeringen slits mellan olika särintressens propåer. Därför har inte heller några förslag om en sammanhållen bostadspolitik ännu hamnat på riksdagens bord. Det beklagar jag. Det beklagar också de boende. Beska sanningar utsägs så gott som dagligen om skatters och avgifters påverkan på Europas högsta boendekostnader. Men vad gör regeringen? Ingenting, absolut ingenting! Det enda som regeringen orkat med är att snickra samman ett diskriminerande regelsystem för bostadsbidrag och att bestraffa de kommuner som försöker göra något åt en pressad ekonomisk situation genom att sälja delar av eller hela kommunala bostadsbolag. Förslaget är dessutom ett faktiskt intrång i det kommunala självstyret. Regeringen har tydligen helt bortsett ifrån den massiva kritik som inte minst de egna socialdemokratiska kommunalråden framfört. Det är märkligt. Detta är ju en regering som berömmer sig av att lyssna. Inte heller visar regeringens egen utvärdering av försålda kommunala bostadsföretag att utbudet på den lokala marknaden i något fall påverkats eller att de boende skulle ha kommit i kläm. I en situation där bostadsmarknaden uppenbarligen har stora problem lägger regeringen förslag som sätter käppar i hjulet för de kommuner som söker lösa sina problem. Det är t.ex. många lägenheter som står outhyrda, speciellt i kommunalt ägda fastigheter, och dessa står därmed också på ruinens brant. Hur hänger detta samman med vad som skrivs i betänkandetexten: "Beslut om de kommunala bostadsföretagens vara eller icke vara är en fråga för den kommunala nivån"? Det finns inte mycket som tyder på att bostadssituationen har förvärrats eller att hyrorna skulle vara systematiskt högre i de bostadsområden som har privatiserats. Tvärtom har utredningen om de allmännyttiga bostadsföretagen visat att de boende är mycket nöjda med de nya ägarna. Tillgänglig statistik visar dessutom att privata förvaltare är mer kostnadseffektiva än motsvarande kommunala. Hyresgästerna skulle alltså på lång sikt tjäna på att lägenhetsbeståndet går över i privat ägo. Som moderat anser jag att kommuner inte skall ägna sig åt att äga eller hyra ut bostäder. Därför bör kommunerna sälja sina fastigheter och bostadsbolag. Alternativt kan de erbjuda de boende att köpa sin bostad. Det innebär att kapital kan frigöras och användas till mer angelägna verksamheter än bostadsägande, till nytta för medborgarna och skattebetalarna i kommunerna. Dagens bostadsbidrag är ett annat tydligt exempel på den rundgång och politiska styrning som präglar statens agerande gentemot familjer och enskilda. Det höga skattetrycket har drivit upp boendekostnaderna samtidigt som inkomstbeskattningen lämnar för litet kvar av lönen att leva på. Målet bör naturligtvis vara att den enskilde skall kunna leva på sin lön och betala sin hyra utan att vara beroende av bidrag. Först då blir människor riktigt trygga. Åtgärder måste därför vidtas för att växla dagens bidrag mot sänkt skatt. Som ett led i denna utveckling bör en samordning av bostadsbidragen och övriga socialpolitiska åtgärder komma till stånd. Men innan detta helt kan förverkligas måste något göras för att rätta till de negativa konsekvenser som ändringarna i reglerna för bostadsbidragen har fått för många hushåll, inte minst för boende på landsbygden, något som vi moderater upprepade gånger varnat för. Redan förra hösten föreslog vi att de beslutade förändringarna skulle omprövas och rivas upp. Vi moderater vill att följande ändringar skall träda i kraft den 1 januari 1998: Hushållsinkomsten skall ligga till grund för bostadsbidraget, ytnormen avskaffas och barnpensionen skall inte ingå i den bidragsgrundande inkomsten om den inte kan användas för att täcka del av bostadskostnaden. Eftersom socialdemokraterna i utskottet ingenting vet och statsrådet Jörgen Andersson inte vill diskutera bostadspolitikens sakfrågor, utan gömmer sig bakom och bara hänvisar till en proposition i fjärran, ställer jag här till slut några raka enkla frågor. Har Jan Danneman rätt då han säger att det är dags att ta bort fastighetsskatten? Håller socialdemokraterna i utskottet med Jan Nygren när han säger: Fastighetsskatten lägger sten på bördan. Detta är orimligt och det är risk för fler konkurser med personliga tragedier som följd? Vad svarar Lennart Nilsson ordföranden för Hyresgästerna och Riksbyggens VD, f.d. biträdande statsministern på dessa frågor? Allra sist konstaterar jag: Det allra främsta för en väl fungerande bostadspolitik är och förblir en hållfast allmän ekonomisk politik med ett sänkt skattetryck. Detta ger de bästa förutsättningarna för människors trygghet och välfärd.

Det som behövs är enkla, fasta och stabila spelregler så att var och en kan överblicka sin situation och inte från tid till annan styras av ändrade skatter och bidrag eller diverse politiska hugskott. Härmed yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 7 samtidigt som jag naturligtvis ställer mig bakom övriga moderata reservationer.

Fru talman! Oj, vad vi väntar. Eller hur, riksdagsledamöter! Väntar på julen gör vi väl allihop. Men oj, vad vi bostadspolitiker väntar på en proposition utifrån den bostadspolitiska utredningen. Det är inte bara riksdagspartier som väntar, och det är inte bara moderater som väntar utan alla som är beroende av klara stabila regler för bostadspolitiken i Sverige. Vi behöver få igång byggandet. Människor behöver också bostäder. Bostadspolitiken är en del av samhället, en mycket viktig kugge i samhällsmaskinen. Mycket av dynamiken i samhället stannar upp när byggandet upphör. Det är hög tid att regeringen agerar. Redan har förhalningen haft en negativ inverkan på aktiviteten i byggbranschen. Det är grundläggande frågor som behöver få beslut. Det handlar om att alla skall ha en möjlighet att bo på ett bra sätt, i en bra miljö såväl inne som ute. Det handlar också om att få ned de höga boendekostnaderna. Sverige har Europas högsta bostadskostnader. Vi har lyckats med att hjälpa till att pressa ned räntekostnaderna för bostadslån för dem som har det. Men det är inte alla som har fått del av det. Jag förstår den kampanj som hyresgäströrelsen nu har på gång. Alla måste nämligen få ta del av bra åtgärder. Det måste slå igenom i samhället. En annan fråga är alla s.k. mambos - unga hemmaboende - som vill ha en egen bostad. En siffra som jag tagit del av säger att det är över 100 000 ungdomar som finns i den gruppen. Vi har många utmanande intressanta framtidsfrågor som kräver sin lösning. Bostadspolitiken är helt enkelt en viktig nyckel till många framtidsfrågor. Det är inte underligt att vi är många som är otåliga för att regeringen låter vänta på sig med att lägga fram propositionen. När kommer den? Centerpartiets partimotion En hållbar boendepolitik för framtiden har vi skrivit därför att vi faktiskt har blivit litet otåliga att få fram propositionen. Det kan ses som en spark på regeringen att få fram den. I motionen kräver vi att nuvarande räntebidragssystem ersätts med ett investeringsbidrag för nya bostäder. Subventionerna enligt Danellsystemet vill vi skall trappas ned. De statliga kreditgarantierna måste få sin lösning. Regeringen bör också ta fasta på utredningens förslag om en högre avskrivningstakt för bostadsfastigheter. Vi måste även arbeta för en ökad konkurrens inom bygg och bostadssektorn som sänker produktionskostnaderna och därmed ger människor en rimligare bostadskostnad. Det är också absolut nödvändigt att fastighetsskatterna sänks. Jag yrkar bifall, fru talman, till reservation 22 under mom. 13. Vidare, fru talman, föreslår Centerpartiet ett premierat bosparande. Ett system där man kvalificerar sig med ett regelbundet sparande och får lån till låg ränta. En fråga som jag hade väntat att även moderaterna någon gång skulle ta upp i ett anförande när det gäller bostadspolitiken är miljöfrågan. Den måste lyftas fram ytterligare. Det är ett tålmodigt arbete vi har vi som driver de frågorna. Det är faktiskt beklämmande att fortfarande se att det inte finns total enighet om detta i bostadsutskottet. Det har jag väldigt svårt att förstå. Ingen mår ju bra i en dålig miljö. Sjuka hus har vi hört talas om länge. Vi har uppmärksammats på att allergier ökar i en icke önskvärd takt. Ett nationellt handlingsprogram som bygger på miljöhälsoutredningens förslag skulle vara bra att få. Jag måste säga att jag tilltalas litet av den visionära idén om att bygga en helt ekologisk stad, som Miljöpartiet har talat om. Det kanske inte är så omöjligt. Den kanske kommer en gång i framtiden. Tyvärr inser inte heller alla i utskottet att det är betydelsefullt med lokala investeringsstöd att användas så att en bättre miljö kan stimuleras. Det ger ju faktiskt också förutsättningar för människor att få bra jobb. Centerpartiet står bakom anslagsfördelningen inom utgiftsområdet för bostadsutskottet. Det gäller även förslaget att inrätta stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Vi har dock lagt fram förslag, som jag påtalat i ett särskilt yttrande, att 10 miljoner kronor årligen bör avsättas för arbetet med det lokala Agenda 21-programmet och 50 miljoner kronor per år för sanering av miljöskadade områden. Dessutom anser vi att medel bör kunna användas för skydd av skogsmark i avvaktan på en fond för detta ändamål. Jag hyser en förhoppning att regeringen tar till sig de förslagen eftersom det finns en positiv skrivning i det här betänkandet. Vi vill från Centerpartiet påskynda det utvecklingsarbete som pågår på miljöområdet. Arbetet med resurshushållning, källsortering och återanvändning måste intensifieras. Vi kräver att det införs kvalitetskrav på bostäder. Vidare bör ett system för miljö och energideklaration av byggnader införas. Kraven på miljöanpassade bostäder måste hävdas fullt ut i nyproduktionen, men det behövs även upprustningsåtgärder i gammal bebyggelse, inte minst i våra - låt mig säga det - fula förorter. Det krävs en medveten samhällsplanering, där mångfald, variation och olikhet stimuleras och där ensidighet, utarmning och utslagning aktivt motverkas. Det är oerhört viktigt med vackra och trivsamma bostadsområden, för alla människors välbefinnande. Fru talman! Jag yrkar bifall också till reservation 14 under mom. 10. Vi tar där upp det förslag som vi har framfört i en motion om att barns rättigheter särskilt måste beaktas. Vi tycker att det kan göras under det år som har föreslagits bli innemiljöåret. Vi måste se till att barnen tillförsäkras en hälsosam innemiljö såväl i hemmet som i skolan och på dagis. Fru talman! Jag ber att få ta upp tre frågor till. De handlar om studenter, jämställdhet och den s.k. allmännyttan. Studenternas boende måste uppmärksammas såväl på de nya studieorter som kommer till som på de gamla universitetsorterna. Jag ser framför mig alla de ungdomar som kommer till Uppsala och som sitter eller ligger i kö i väntan på att få en bostad under den tid som de skall studera i staden. Jag tycker inte att det är anständigt att det skall vara på det viset. Här måste till en skärpning och ett samarbete mellan alla inblandade aktörer. Vi kan inte kräva att ungdomar skall åstadkomma bra resultat i ett kunskapslyft, om de inte har möjligheter att bo bra. Det påstås att vi är väldigt bra på jämställdhet i Sveriges riksdag. Ingen har väl heller undgått att se oss kvinnor här i plenisalen. Men, ärade kolleger, vi har ännu inte nått full jämställdhet i planeringsarbetet i vårt kära land. I år gläder jag mig åt att faktiskt tre partier med manliga företrädare stöder vår motion om utformning av bostäder som passar alla människor. Det är kvinnorna som saknas - åtminstone tror vi det. Att det byggs så opraktiskt utformade bostäder, med för få grönytor och för få mötesplatser måste vara ett uttryck för att kvinnors erfarenheter inte tillräckligt beaktas. Tänk om vi kvinnor på detta avsnitt hade kunnat visa upp en total samstämmighet och gemensamt hade krävt att kvinnor och barn skall vara ett måste i allt beslutsfattande! Var är nu de moderata och socialdemokratiska kvinnorna från bostadsutskottet? Jag tycker att det är litet spännande att vi just nu här i Sverige har besök av president Jeltsin. Har ni uppmärksammat att en av hans närmaste rådgivare är hans dotter? Nog måste man erkänna att det händer en massa saker i Ryssland. Allt kan man inte bejaka, men jag tror att Jeltsins dotter har en bra inverkan. Jag är övertygad om att hon skulle kunna berätta för oss om en hel del råd som hon ger sin far. Säkerligen har hon under sitt besök här i Sverige fått höra att vi har ett väldigt jämställt parlament. Jag skulle tycka att det vore mycket intressant att höra om hon fått några praktiska exempel på att vi kvinnor gemensamt har tagit något beslut här i riksdagen. Det skulle behövas. Med detta yrkar jag bifall till reservation 30 under mom. 17. Beträffande allmännyttiga bostadsföretag, som också tas upp i detta betänkande vill jag bara peka på det som vi tidigare sagt från Centerpartiet, nämligen att det inte råder någon som helst tvekan om att ärenden som rör de allmännyttiga bostadsföretagens ägarprofil bäst bedöms av kommunpolitiker, inte av regeringen. Fru talman! Jag yrkar också bifall till reservation 7 Jag har yrkat bifall till många av mina reservationer, men jag har för tids vinnande också avstått från att yrka bifall till ett stort antal. Jag står dock bakom samtliga mina reservationer.
Fru talman! Det tycks vara bostadsutskottets öde att dess ledamöter även när det gäller tunga betänkanden får debattera på kvällstid. Jag har inget yrkande i frågan just nu men ämnar återkomma på den punkten. Det var tänkt att vi den här kvällen också skulle få information från IVA, något som var planerat sedan lång tid tillbaka. Vi har nu fått ändra planeringen, och det beklagar jag. Vi väntar för närvarande, som Rigmor Ahlstedt sade, på en proposition om bostadspolitiken. En parlamentarisk utredning har arbetat under tre år, och vi har i utskottet under de senaste åren haft en annorlunda arbetsinriktning i utskottet. Förklaringen till detta är att vi först haft en utredningsperiod, sedan en remisstid osv. Vi vet nu att vi till våren får en bostadspolitisk proposition, och Folkpartiet har därför i år inte väckt några parti eller kommittémotioner om bostadspolitiken utan bara rammotioner i finansutskottet. Därtill kommer enskilda motioner. Jag skall börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 7. Reservation 1 har avgivits av Folkpartiet. Den med andra partier gemensamma reservation 7 handlar om att man inte skall förhindra kommuners möjligheter att sälja ut allmännyttiga företag. Fru talman! De beslut som fattas på det bostadspolitiska området påverkar människors ekonomiska vardag i allra högsta grad. Folkpartiet anser därför att det är viktigt att de politiska besluten ger hyggliga grundförutsättningar för människornas planering. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kommuner och långivare behöver kunna fatta någorlunda långsiktiga beslut. Syftet med bostadpolitiken bör vara att alla skall få tillgång till en bra bostad, men önskemålen och behoven varierar, inte bara mellan olika människor utan också mellan olika perioder i en människas liv. Det som är nödvändigt för den som är äldre kan vara onödigt för den som är ung. Det är därför viktigt att vi har ett varierat bostadsbestånd när det gäller både storlek och standard. Valfriheten måste värnas och olika upplåtelseformer stimuleras. Mycket av detta återkommer väl när vi under våren skall fortsätta diskussionen om bostadspolitiken. Jag vill nu kort beröra enbart några områden. Jag vill först gå in på frågan om radonet, som tas upp i vår reservation. Folkpartiet har under många år pekat på hur allvarligt det är med höga radonhalter i bostäder. Fru talman! I reservation 1 från Folkpartiet behandlas åtgärder mot radon i bostäder. Folkpartiet har i motioner och reservationer tagit upp att ambitionsnivån när det gäller kartläggning av, information om och saneringsåtgärder mot radon är alltför låg. Olika åtgärder måste vidtas för att öka aktiviteten på området. Man bör bl.a. pröva införande av ett system med intyg från kommunen om att ett hus inte ligger i ett riskområde och att det har uppförts utan radongivande material. Man skall se till att man kan kartlägga detta bättre. Vidare bör enligt vår mening kommunerna mer strikt tillämpa de gränser för sanitär olägenhet som Socialstyrelsen fastställt. Av största vikt är givetvis att radonhalten i bostäder med höga radonhalter uppmäts snarast. De statliga bidragen utgör en viktig och nödvändig stimulans för att påverka de berörda fastighetsägarna att vidta åtgärder. Detta tycker vi är väldigt viktigt och har med i reservation 1. Vi tar där också upp att vi inom bostadsekonomin prioriterar att sänka fastighetsskatten med 2 miljarder. Det har vi tidigare tagit upp i utskottet många gånger. Men jag vill bara nämna att vi i Folkpartiet gör den prioriteringen att det är viktigt att fastighetsskatten sänks. Den drabbar många så hårt. Det upptäcker nu alltfler organisationer. Även hyresgästorganisationer i Sverige är nu med på barrikaderna och pekar på hur orimliga effekter man får med fastighetsskattens samlade effekter och årliga höjningar av taxeringar. Effekterna är stora inte minst i olika fritidsområden i skärgårdar och andra områden. Det innebär att de som bor där permanent har svårt att bo kvar, och många får flytta. I Stockholms skärgård, där många lever på kustnära fiske och andra verksamheter, kan man inte bo kvar när rika stockholmare köper hur för 3-4 miljoner. Reglerna och skattesatserna ger dessa effekter. Vi i Folkpartiet vill prioritera detta. Vi föreslår en sänkning till 1,5 % och att det även görs insatser i särskilt drabbade områden för de permanent boende. Jag vill också ta upp frågan om fukt och mögel. Där har det varit olika ROT-program och olika projekt. Vi tycker att det vore bättre om man hade fleråriga program som inriktade sig exempelvis mot offentliga fastigheter, daghem, skolor, förskolor och liknande. Där vistas många i lokaler som är olämpliga. Fukt, mögel och annat har gjort att människor mår dåligt och blir sjuka. Det borde enligt vår mening vara viktigt att inrikta de politiska åtgärderna på detta i stället för att kanske villaägare, jag själv och andra, kan få skatteavdrag om vi bygger till huset eller reparerar. Det kan i och för sig vara roligt att få ett skatteavdrag när man gör en reparation. Men vi tycker det är viktigare att man koncentrerar sig på att göra insatser där man verkligen har problem med fastigheterna - ett begrepp är sjuka hus - och att göra insatserna där. Vi har märkt dessa problem under 10-15 år. Vi känner till det hela. Allergier har utvecklats till något av en folksjukdom. Uppemot 3 miljoner svenskar lider i dag av allergier. Ca 8 % av vuxna svenskar lider av astma. Särskilt oroande är det att många barn har drabbats. Enligt uppgifter som jag fått kan två av fem ibland vara utsatta. Vi vistas 90 % av vår tid inomhus, antingen i bostaden, i skola, på daghem, på arbetsplatser osv. Rapporter från Byggforskningsrådet och Folkhälsoinstitutet pekar på att allergierna har fördubblats under de senaste åren, och ökningen fortsätter. Jag tycker att man skall ha en långsiktighet även i den här politiska inriktningen. Fleråriga program vore då att föredra i stället för att ha olika ROT-program som man bankar ihop inför en vårproposition eller någonting annat och som gäller, om man har lämnat in en ansökan, väldigt snabbt. Jobbet slutförs då också väldigt snabbt. Det har faktiskt visat sig att de ROT-program vi har haft under 80-talets slut ibland har skapat fastigheter med miljöskador. Man har varit tvungen att vara färdig med projektet inom en viss tid för att få bidraget. Då har det kanske blivit slarv i byggprocessen och människor har blivit sjuka och utsatta för hälsorisker. Fru talman! Jag kanske inte behöver ta upp mer av kammarens tid. Jag har pekat ut de viktigaste delarna. Jag vill slutligen säga att Rigmor Ahlstedt talade vackert om reservation 30 och jämställdhet. Hon sade: Vi kvinnor måste gå samman, och vi kvinnor borde osv. Jag kan väl som man också få yrka bifall till reservation 30. Det har redan yrkats bifall till den, så det förlänger inte proceduren i kammaren. Reservationen är bra, och Folkpartiet står bakom den.

Fru talman! Aldrig har det varit så dyrt att bo. I varje fall inte sedan efterkrigstiden. Aldrig har det byggts så litet. I varje fall inte på 1900-talet. Aldrig har det funnit så många tomma lägenheter, just nu ca 60 000. Bostadspolitiken har kört rejält i diket. Orsakssammanhanget är naturligtvis komplext, men mycket av problematiken är av politisk karaktär. Det har fattats många beslut med stor negativ verkan. Det började med skattereformen, där man på politisk väg bestämde att minska skatterna på inkomster för medel och höginkomsttagare och öka boendekostnaden för alla. I början av 90-talet steg kostnaden rejält på grund av detta med minst 20-30 %. Dessutom hölls inte löften om höjda barnbidrag och bostadsbidrag som kompensation till framför allt låginkomsttagarna. Budgetsaneringen har dessutom kraftigt reducerat både barnbidrag och bostadsbidrag. Nu återgår barnbidragen till den gamla nivån. Men de är fortfarande inte på den nivå som utlovades i samband med skattereformen. Trots detta skall från 1999 skattereformen gälla fullt ut i och med att den s.k. värnskatten fasas ut. Övriga löften gäller inte. Hur skall ni socialdemokrater förklara detta för väljarna? Är detta ett exempel på rättvis fördelningspolitik? Under de borgerliga regeringsåren togs mycket av lagstiftningen bort när det gäller den sociala bostadspolitiken. Ett nytt bostadsfinansieringssystem infördes som egentligen har som syfte att ta bort de statliga bostadssubventionerna. Dessa förändringar har sedan den socialdemokratiska regeringen fortsatt att administrera utan några större invändningar. Man kan litet elakt säga att ni till väldigt stor del fullföljer den borgerliga regeringspolitiken. Den bostadspolitiska propositionen lyser med sin frånvaro. I detta betänkande tvingas nu utskottet att skriva formuleringar om att vi förväntar oss en proposition i början av 1998 för att kunna behandla dessa frågor under pågående riksdagsår. Tyvärr är jag ändå inte fullständigt övertygad om att det kommer en proposition. Det vore bra om vi i dag fick ett förtydligande och ett kraftfullt uttalande från socialdemokratiskt håll i dagens debatt om vad som egentligen gäller. Varför råder det så stor tveksamhet, kan man fråga sig? Det beror dels på att regeringen inte vill använda delar av det utredningsmaterial som finns att tillgå - jag tänker bl.a. på utredningen om de allmännyttiga bostadsbolagens framtida ställning - dels på resultatet av den bostadspolitiska utredningen, vars direktiv omöjliggjorde en grundlig analys av bostadspolitikens ekonomiska bekymmer. Hela utredningen skulle anpassas till ett mycket kortsiktigt perspektiv, nämligen att passa in i 1998-2000 års budget. Den djupgående analys som krävdes av skattereformens betydelse för boendekostnaderna liksom av den pågående budgetsaneringens effekter fick inte behandlas. Det blir då självklart så att man misslyckas med att skapa långsiktiga stabila spelregler för den fortsatta bostadspolitiken. Trots detta finns det naturligtvis många goda förslag och synpunkter i utredningen att ta fasta på. Men de ekonomiska slutsatserna vilar på en mycket bräcklig och delvis felaktig grund. De som utsett Jörgen Andersson till utredningsminister i ställt för inrikesminister har naturligtvis inte helt fel. Dessutom har han misslyckats med utredningsdirektiven, och det är minst lika oroväckande. Inom borgerligheten är man inte heller nöjd. Där skjuter man dock in sig på andra slutsatser än de som jag och Vänsterpartiet drar. För borgerligheten är fastighetsskatten den stora boven. Det är en mycket förenklad bild av verkligheten. Dessutom är den inte korrekt. Fastighetsskatten är ett problem i många fall, men inte ett generellt problem. För hyran i en lägenhet motsvarar den ca 4 % av kostnaden. För en trerummare som kostar 5 000 kr i månaden motsvarar alltså fastighetsskatten ca 200 kr. Det är en icke föraktlig summa, men den är naturligtvis inte avgörande för att hyresnivån totalt sett är så hög. När det gäller bostadsrättsinnehavare och egnahemsägare är kostnaden väldigt varierande eftersom den är avhängig det taxeringsvärde som fastigheten betingar. För många kan detta skapa problem, men inte generellt, och inte för någon särskild grupp av människor. Det som dock kan konstateras, och som inte den bostadspolitiska utredningen fick syssla med, är att politiska beslut, som skattereformen, drabbat de olika boendeformerna väldigt orättvist. I en debattartikel i Dagens Industri skriver Ove Bengtsberg, Byggnads ordförande, och LO-ekonomen Stig Carlsson: "Att hyresgästerna fått sämre utveckling av boendekostnaderna än andra boende är inte bara en rättvisefråga; det skadar också samhällsekonomin. --- Bostadskostnaderna i hyresrätten har sedan skattereformen utvecklats betydligt ogynnsammare än i övriga upplåtelseformer. Bostadskostnaderna för egnahem ... har ökat med 35 procent sedan 1989, det vill säga i takt med konsumentprisindex - i hyresrätten har de ökat med nästan 100 procent!" Det skall bli intressant att se vilka slutsatser regeringen drar av detta i den kommande bostadspropositionen. Att då, som de borgerliga partierna gör, enbart skjuta in sig på fastighetsskatten, är en grov förenkling av problematiken och, som jag ser det, ett led i kraven på skattesänkningar generellt. Jag skall dock ge er rätt på en punkt. Om regeringen fortsätter att avveckla den statliga bostadspolitiken är det naturligtvis inte möjligt att fortsätta den här politiken med avseende på fastighetsskatten heller. Vänsterpartiet vill dock utveckla - inte avveckla - den statliga bostadspolitiken. Det gör att vi har en helt annan utgångspunkt för våra idéer om bostadspolitik. Vad Socialdemokraterna vill i den här frågan får väl den kommande bostadspropositionen visa. Kommunerna får ett allt större ansvar för bostadspolitiken, men de skjuter över ansvaret på de kommunala bostadsbolagen. Marknadsanpassningen blir allt tydligare och visas alltmer öppet. De kommunala bostadsbolagen ses numera som vilka bolag som helst. Krav på avkastning till ägarna, kommunerna, är viktigare än möjligheterna att föra en social bostadspolitik. Den bostadspolitiska debatten i kommunernas fullmäktigeförsamlingar är död. Frågorna hänvisas till de kommunala bostadsbolagens styrelserum. De är inte öppna för insyn eller föremål för diskussion. De privata fastighetsägarna skall med frivilliga överenskommelser övertygas att lämna ifrån sig ett visst antal lägenheter. Följande exempel hoppas jag skall få er att vakna till. Jag skall citera ur ett brev till Stockholms bostadsförmedling från den privata fastighetsägargruppen Ljungbergs. Följande krav ställs på blivande hyresgäster: "Hyresgästen skall ha fast inkomst som står i rimlig proportion till den hyra som skall betalas, eller på annat sätt kunna påvisa tillräcklig betalningsförmåga för aktuell lägenhet. Beroende av hjälp från sociala myndigheter för att klara hyran är ej acceptabelt. Om hyresgästen, eller dennes familj/umgänge, har sociala problem av sådan art att störningar i boendet riskeras, är det ett tungt vägande skäl att ej acceptera hyresgästen. Hyresgästens familjestorlek skall stå i rimligt förhållande till storleken på den sökta lägenheten. Hyresgästen får inte ha bestående betalningsanmärkningar eller ha andra ej uppklarade betalningsförpliktelser. Hyresgästen måste acceptera de principer som ligger till grund för LjungbergGruppens förvaltning, med ett starkt fokus på nära kommunikation mellan hyresgäster och hyresvärd, och även kommunikation och grannsamverkan mellan hyresgäster. Vilja och förmåga till interaktion och kommunikation är alltså viktigt. Hyresgästen måste även lämna referenser, helst från såväl arbetsgivare som tidigare hyresvärd. Är vi osäkra på hur väl lämpad en eventuell hyresgäst är, undersöker vi alla tänkbara aspekter för att försöka ta reda på om så är fallet - för såväl vår som hyresgästens skull. Detta kan t ex innebära att vi i vissa fall gör hembesök hos hyresgästen." Är detta Sverige 1998? Det kan man ju fråga sig. Är det inte dags att återupprätta den sociala bostadspolitiken? känns inte särskilt meningsfulla att diskutera eftersom ramen redan är fastställd. När den finanspolitiska debatten avslutats, där utskottsledamöter med liten eller ingen kännedom om bostadspolitikens villkor är de som har avgjort utgiftsramens storlek, känns diskussionen om sakinnehållet överflödig. Det är en effekt av den nuvarande budgetprocessen, som man kan prata länge och mycket om, men den kan vi tyvärr inte påverka här och nu. Det blir inte bättre av att regeringen i budgetpropositionen betänkligt slarvar med budgetbeskrivningarna på flera håll. Det gäller bl.a. besparingarna på räntebidragen och Lantmäteriverkets verksamhet. Det kan inte vara möjligt att riksdagsledamöterna skall behöva uppträda som budgetdetektiver och försöka finna ut vad som är rätt och fel i beslutsunderlaget från de olika departementen. Detta bör föranleda en skarp reprimand från riksdagens sida mot regeringens sätt att arbeta. När det sedan gäller de olika sakanslagen är regeringens anslag till bostadsbidragen naturligtvis otillräckligt. Det bör förstärkas på flera sätt. Stora barnfamiljer bör få behålla nuvarande regler för det fjärde och femte barnet oavsett om flerbarnstillägget återinförs eller inte. Studerande bör få bostadsbidrag oavsett ålder och ungdomsbostadsbidraget bör göras om så att det även passar för dem som har låga inkomster men inte studerar och inte är berättigade till studielån. I dag får de gå till socialbyrån för att över huvud taget kunna bo. Vänsterpartiet vill införa det som den bostadspolitiska utredningen sade sig vilja införa, nämligen ett stöd för nyproduktion av bostäder - men med krav på hyrestak och starka miljökrav. Vi vill också införa ett ombyggnadsstöd med miljöinriktning. Där finns det ett enormt behov över hela landet. Nybyggnation är bara aktuell i vissa storstadsområden och några högskoleorter. Socialdemokraterna lägger sina investeringspengar i en ekologisk omställningsfond som skall administreras av regeringen och delas ut med ett ganska stort mått av godtycke. Hur mycket som skall gå till direkta investeringar i form av bostadsbyggande är väldigt osäkert eftersom de flesta ansökningar från kommunerna berör en rad andra områden. Det finns alltså inga garantier för den nödvändiga ombyggnadsprocessen till ett långsiktigt hållbart boende. Till slut vill jag uppehålla mig vid utvecklingsfrågorna runt bostadspolitiken. Vänsterpartiet vill att kommunerna skall upprätta obligatoriska boendeplaneringsprogram där man redovisar på vilket sätt man vill lösa boendemiljöfrågor, segregationsfrågor och planeringsfrågor. Det betyder att man måste samarbeta över sektorsgränserna på ett helt annat sätt än vad som görs i dag. Fysiska planerare, trafikplanerare, socialt och ekonomiskt ansvariga skall, tillsammans med berörda fastighetsägare och inte minst de boende, utforma detta i samråd med politikerna. Detta krävs för att se helheten i problematiken. På den statliga nivån måste man göra detsamma. Antingen samlar man de bostadspolitiska frågorna i ett departement - och det naturliga i detta fall är Inrikesdepartementet - eller så får berörda ministrar bilda en ledningsgrupp som håller samman dessa frågor på ett övergripande sätt. Rätten till en bostad är ytterst ett samhällsansvar och inte en marknadsfråga. Den s.k. marknaden kommer aldrig att klara detta med en bra bostad i en god miljö till ett rimligt pris. Den som tror det tror på en myt. Härmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 12 och 28.

Fru talman! Eftersom Miljöpartiets förslag till anslagsfördelning inom utgiftsområde 18 förutsätter en något större ram än regeringens och jag inte kan föreslå en ny anslagsfördelning som ligger inom den ram som riksdagen fastslagit, har jag inte kunnat delta i utskottets anslagsbeslut; allt enligt den nya beredningsordningen. Däremot kan jag redovisa för oss viktiga ändringsförslag för utgiftsområdet som vi beskriver i vår partimotion. Trots att vi anser att förslaget om stödet till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet är ett utmärkt förslag har vi två viktiga invändningar. Den ena invändningen gäller helhetsgreppet. perspektiv välja de mest angelägna projekten måste, enligt Miljöpartiet, kombineras med möjlighet till bästa miljökompetens. Det gäller forskning och inventeringsarbete, hur detta borde prioriteras och vilka åtgärder som borde prioriteras i förhållande till begränsningarna av de olika projekten. Naturvårdsverket, som är det centrala kompetenscentret för miljöfrågorna, har under lång tid "avlövats", dvs. drabbats av kraftiga anslagsneddragningar, och därmed förlorat möjligheterna att upprätthålla en viktig nationell miljökompetens. Naturvårdsverket utgör också det naturliga hemvistet för det som i propositionen kallas för kompetenscentrum. Det är med hjälp av Naturvårdsverket och länsstyrelsernas miljöenheter som de enskilda kommunerna skall kunna få rätt hjälp med bakgrundsinformation, inventeringar, råd och stöd för det praktiska genomförandet. Kommunerna har ingen möjlighet att själva uppbringa samma information. Agenda 21-samordnarna, därest dessa fortfarande finns kvar, har ofta inte den särskilda kompetens som kommer att behövas. Inte heller är det lätt att skapa den i ett fristående kompetenscentrum. Miljöpartiet anser därför att resurserna till Naturvårdsverket kraftigt skall ökas. För att vi skall lyckas med att genomföra omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle måste vi satsa på att utveckla de institutioner som redan har förutsättningar att bidra med avgörande forskning och information. Miljöpartiet har därför valt att från anslaget Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet lyfta över 150 miljoner kronor år 1998, 300 miljoner kronor år 1999 och 600 miljoner kronor år 2000 till ett utökat stöd för Naturvårdsverkets verksamhet. Den andra invändningen handlar om en, anser jag, välgrundad farhåga. Det gäller då tillägget om sysselsättningaspekten vid urvalet av projekt. Så här står det i betänkandet: "Därutöver nämns särskilt att statsbidraget i första hand skall gå till investeringsprojekt som bidrar till ökad sysselsättning." Det innebär, såvitt jag kan förstå, att bra sysselsättningsprojekt kommer att gå före bra miljöprojekt. Risken finns att det blir många mindre bra miljöinsatser ute i kommunerna, ursäktade just av att de ger extra arbetstillfällen. Förhoppningsvis är min farhåga felaktig. Det hade varit mycket enklare om sysselsättningsaspekten inte sköts i förgrunden och man i stället fokuserade på miljönyttan. Självklart innebär det samtidigt också en positiv effekt på sysselsättningen. I vår partimotion följer vi också upp en tidigare satsning som vi anser vara avgörande från folkhälsosynpunkt. Fortfarande finns det mycket stora behov av allergisanering i skolor, daghem och bostäder. Den tidigare överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet - det handlar där om 1,8 miljarder kronor - reducerades och fullföljdes sedan inte av regeringen, trots stora och ökande behov. Det finns nu anledning att peka på vikten av att kommunernas planer på allergisanering fullföljs. I stället för att satsa på rena ROT-åtgärder väljer Miljöpartiet att varje år under de tre närmaste åren överföra 300 miljoner kronor till fortsatta allergisaneringsåtgärder. Syftet är att göra de s.k. sjuka husen friska och att hjälpa den redan nu så hårt ansatta barngruppen vad gäller allergier och överkänslighet. Hur långt skall det gå innan vi tar varningssignalerna på fullt allvar? Skall vi behöva passera 50 % allergidrabbade i barngruppen för att få till stånd en verklig prioritering? Barnen borde gå före allt annat. Därför skall vår föreslagna satsning ske under flera år. I den mån anslaget till lokala investeringsprogram omfattar saneringsåtgärder av s.k. sjuka hus kan sådana åtgärder bli ett bra komplement till det fortsatta allergisaneringsarbetet. Vi i Miljöpartiet har också föreslagit 10 miljoner kronor extra till radonsanering, utöver regeringens 12 miljoner kronor. Det är inte rimligt att kända radonfällor tillåts vara kvar, trots att det sedan länge är klarlagt att radon i byggnader och i dricksvatten varje år leder till ett stort antal människors för tidiga död. Här behövs det stora informationsinsatser och generösare regler för att vi skall kunna komma till rätta med problemet. Detta tror jag att vi i denna kammare, åtminstone principiellt, är helt överens om. Fru talman! Jag skall nu gå över till andra delar i betänkandet som Miljöpartiet särskilt vill uppmärksamma. Först vill jag säga att vi alla väntar på den bostadspolitiska proposition som av inrikesministern var lovad till oktober men som lär komma i februari. Det har, tyvärr, blivit något av "en väntan på Godot". För min egen del, och det är säkert så för flera andra, har detta inneburit att jag under den allmänna motionstiden avstod från att motionera om sådant som jag räknar med tas upp i propositionen. En bred majoritet stod bakom den bostadspolitiska utredningen. De flesta av de frågor som trots allt har samlats i det här betänkandet kommer att ånyo tas upp i propositionen i februari - och förstås fler, om jag vågar utgå från kommitténs arbete. Detta är vi nog alla både överens och medvetna om; därav behandlingen av motionerna i betänkandet. Det finns ett antal motioner och yrkanden som jag särskilt sympatiserar med. I flera fall har jag ju tidigare själv motionerat om samma sak. Det gäller bl.a. miljöaspekter på byggande och boende. Vi har nu också att vänta på slutredovisningen av Boverkets uppdrag om miljöriktigt byggande och boende som kommer i mars 1998. Jag vill därför i stället, fru talman, lyfta fram ett helt nytt förslag i min motion 1997/98:Bo228 som välvilligt omnämns i betänkandet men som avstyrks. Det handlar om att utreda möjligheten att bygga en helt ny stad, för högst 25 000 invånare. Staden skall byggas så "ekologiskt rätt" som möjligt från början, med utrymme för förbättringar genom nya kunskaper och med möjligheter att placeras så att invånarna har tillgång till odlingsbar mark. Vidare handlar det om att transporterna inte medför giftiga utsläpp, att energianvändningen minimeras och att enbart förnybara energikällor används. Det gäller alltså att göra rätt från början, vilket innebär att försiktighets och substitutionsprinciperna blir ledande, att - med all vår tids kunskap och teknik - tänka efter före, att planera väl och att göra långsiktigt hållbara, sociala, ekologiska och ekonomiska lösningar där småskalighetens och mångfaldens fördelar nyttjas. Det finns många tankar och förslag, mer eller mindre realistiska, om en sådan här tätort eller framtidsstad. En del idéer har redan, det har jag hört, delvis praktiserats, bl.a. i Australien. Med tanke på att byggmarknaden i dag i stort sett står stilla och utsikterna inte är så ljusa kunde ett stort projekt som detta skapa en nytändning inom branschen. Jag föreslår en tävling som skulle få stadsplanerare, arkitekter och byggingenjörer - och även många andra - att utveckla spännande varianter på det sociala, hälsoriktiga och ekologiska temat. Också placeringen av en helt ny tätort eller stad med dessa speciella förtecken skulle vara en utmaning för alla kommuner, inte minst de kommuner som vill kalla sig ekokommuner. Projektet skulle rikta världens alla samhällsbyggarögon mot Sverige och också snart generera liknande byggprojekt runt om i andra länder. Här kan det faktiskt finnas möjligheter att realisera alla idéer om och erfarenheter av det lokala Agenda 21-arbetet. Uppdraget för genomförandet av tävlingen föreslår jag går till Boverket i samarbete med andra myndigheter, t.ex. med Byggforskningsrådet, Jag kanske inte lyckas övertyga majoriteten i kammaren i dag - jag noterar Centerpartiets positiva intresse - men jag återkommer i denna fråga. Det kan ni vara säkra på. Om den här idén förverkligades skulle detta, det är jag övertygad om, betyda mycket mer för Sverige, både på kort sikt och på längre sikt, än t.ex. stora idrottsevenemang som OS eller VM. Fru talman! Till sist vill jag nämna propositionen om allmännyttiga bostadsföretag, som behandlas i det här betänkandet och som handlar om en fortsatt tilllämpning av begränsningsreglerna vad gäller utförsäljning. För ett år sedan ställde Miljöpartiet, med mycket stor tvekan, upp på en temporär "broms" i avvaktan på utredning och på ett mera långsiktigt förslag. Utredningen blev färdig på försommaren, men regeringen har sedan inte kunnat ta sig samman och lägga fram ett rejält förslag. I stället väljer man att fortsätta med den temporära lösningen till 1999. Det borde ha funnits möjligheter, anser jag, för regeringen att - om den så önskat - lägga fram förslag om de kommunala bostadsföretagen i den bostadspolitiska propositionen i februari. Ett sådant upplägg skulle kunna motivera en kortare förlängning, cirka sex månader, av de nu gällande särskilda överlåtelsereglerna. Men att skjuta problemet framför sig i två år är inte acceptabelt och visar inte på tillräcklig vilja. Eftersom jag är säker på att min egen reservation inte vinner gehör i kammaren, kommer jag, för att spara kammarens tid, att i stället stödja reservationen av de övriga borgerliga partierna kd, fp, c och m som också föreslår avslag på propositionen. Fru talman! Med anledning av vad jag sagt om behandlingen av motionerna och den kommande bostadspolitiska propositionen yrkar jag härmed bifall enbart till reservationerna 3 och 15, men som medreservant till reservationerna 26 och 30 stöder jag givetvis också dem.

Fru talman! Jag skall koncentrera mig på några mycket anmärkningsvärda beslut som fattats i den här kammaren sedan maj 1996 av Socialdemokraterna med stöd av Centern. Besluten berör grundläggande förändringar av bostadsbidragen som på ett olyckligt sätt drabbat många familjer och ensamstående med barn, som just för barnens skull och av livskvalitetsskäl valt ett eget boende i småhus. Dessa olyckliga regler permanentas nu genom det budgetförslag avseende Utgiftsområde 18 som ligger på riksdagens bord. Min förhoppning har tidigare stått till att den utlovade bostadspolitiska propositionen skulle komma att innebära att man rättade till situationen på bostadsbidragsområdet. Men tyvärr tycks den utebli. Den bostadspolitiska utredningen uttryckte tydligt och klart att åtgärder för att stärka de svagaste hushållen via utökade bostadsbidrag måste vara en högt prioriterad åtgärd. Man pekade dessutom på nödvändigheten av en sänkt fastighetsskatt. Varför tillåter man att barnfamiljer drivs från hus och hem? Trots att reglerna varit i bruk sedan den 1 januari 1997 kommer fortfarande nödropsskrivelser från familjer som är drabbade av uteblivna eller sänkta bostadsbidrag, ofta i kombination med höjda taxeringsvärden och höjd fastighetsskatt. Bostadsbidragen är ju ändå avsedda att stödja de svagaste hushållen. Är detta verkligen rätt sätt att göra besparingar? De små justeringar som gjordes för att lindra skadorna, efter hård press av verkligheten, blev inget annat än propagandistiska luftballonger och möjligen ett sätt för socialdemokrater och centerpartister att döva ett dåligt samvete. Fru talman! Egen härd är guld värd, lyder ett gammalt känt ordspråk. Jag undrar: För vem? Jo, för staten, som redan innevarande år kammar in betydligt mer pengar från bostadssektorn än vad man ger i olika typer av bidrag. Det är således dags att snarast utöver höjda bostadsbidrag också våga ta itu med fastighetsskattefrågan. Bakgrunden är att bostadsbidragen har vuxit fram genom en hel rad av reformer sedan början av 30 talet. En stor del av bostäderna i tätorterna var då så usla att de inte gick att försvara från hygieniska utgångspunkter. Särskilt för barnfamiljerna var den tekniska standarden ett allvarligt problem. Redan 1935 beslutade riksdagen om särskilda stödåtgärder för att bereda mindre bemedlade, barnrika familjer i städer och tätorter billiga hyresbostäder. Bidragen som innebar en hyresreducering utgick till hushåll med minst tre barn. Bostaden i de s.k. barnrikehusen skulle bestå av minst två rum och kök och vara fullvärdigt utrustade. Några år senare vidgades sedan möjligheten till familjebidrag och bostadsanskaffningslån till egnahem, och det gällde då även familjer på landsbygden. Familjestödet, det var ett familjestöd, utvecklas sedan under åren för att 1986 få målsättningen att hushåll med bostadsbidragets hjälp skulle kunna efterfråga en bostad med eget rum för varje barn. Historiskt fanns alltså familjen i centrum. Svensk bostadspolitik har en gång i tiden kännetecknats av att familjen stått i centrum. Vid sidan av åtgärder för att avskaffa arbetslösheten efter kriget och dessutom satsningen på den yttre miljön satsade man på familjen. I Hem och familj-utredningen från 1947 sågs de små nära gemenskaperna som avgörande för hela människans utveckling. Familjen sågs som centrum för samlivet, arbetet och konsumtionen. Barnfamiljernas situation togs särskilt upp till granskning med förslag till åtgärder som syftade till att avskaffa trångboddhet och dålig boendestandard. Kriget hade också väckt frågan om hur man kunde stödja utvecklingen av en demokratiskt sinnad människotyp, och familjerna sågs i ett nytt sociologiskt perspektiv som den viktigaste primärgruppen. I dag, efter 50 år, två generationer senare, har familjernas boendestandard höjts betydligt, från trånga och omoderna bostäder till stora och moderna lägenheter eller rymliga småhus, ofta med eget rum för varje barn. Men, fru talman, de politiska strömningar som under senare tid påverkat utformningen av boende och familjepolitiken i vårt land har i stor utsträckning byggt antingen på ett socialistiskt, kollektivistiskt synsätt eller på ett liberalt, individualistiskt synsätt. Båda dessa strömningar tonar ned familjens och den lilla gemenskapens betydelse. Familjen uppfattas som ett hot mot den kollektiva solidariteten - inte som en tillgång. Senare års regelförändringar innebär ett trendbrott i den bemärkelsen att bostadsbidragen inte längre i verkligheten svarar mot de uppställda målen. De kraftiga bostadsbidragsminskningar som i budgetpropositionen för 1998 permanentas och som drabbar många barnfamiljer innebär att målet, att familjer skall kunna efterfråga en bostad där varje barn under åtminstone skolåren har ett eget rum, ser mycket avlägset ut. Vart tog egentligen familjen vägen? Med de nya bostadsbidragsreglerna är snart den sista spiken slagen i kistan mot en familjevänlig politik. Med individuella inkomstgränser som grund för bidraget markeras tydligt ett ideologiskt inslag, som vi mött tidigare. Den sista möjligheten för de föräldrar som vill välja att under några viktiga år under småbarnstiden stanna hemma med barnen dras nu undan. Det handlar sannerligen inte om någon valfrihet. Det kan lätt kännas igen som gammal socialdemokratisk förmyndarpolitik, nu stödd av Centern. Detsamma gäller reglerna om begränsning av den bidragsgrundande bostadsytan. Det slår hårt mot barnfamiljer som ofta, av naturliga skäl, är beroende av större bostadsytor. För boende på landsbygden finns ofta inget annat att tillgå vid förvärv av befintliga bebyggda fastigheter. Barnfamiljer styrs i dag mot sin vilja från egnahem till hyresfastigheter med lika höga eller t.o.m. högre boendekostnader. Det bör också uppmärksammas att 75 % av alla barn bor just i villa och att huvuddelen av barnfamiljerna så önskar. Dessa besparingar går också stick i stäv med ambitionen att minska de generella bostadssubventionerna och i stället rikta stödet till särskilt utsatta grupper. Regeringen gör både-och. Fru talman! Jag vill också påstå att hela det system som nuvarande regering byggt upp har flera anmärkningsvärda brister ur fördelningspolitisk synvinkel. Barnomsorgssubventionerna har i stor utsträckning tillfallit redan resursstarka hushåll. Föräldrapenningen är lägre ju sämre ekonomisk situation kvinnan har innan hon får barn och omvänt högre för redan högavlönade kvinnor. Barnbidraget utbetalas lika till alla, oavsett om man är miljonär eller pressat långinkomsttagarhushåll. Endast bostadsbidraget kan sägas ha gynnat just resurssvaga hushåll på ett särskilt sätt. Nu har även detta sista halmstrå försvunnit för många. Vad handlar detta om annat än ren diskriminering av - familjer där en valt att vara hemma eller arbeta deltid - människors valfrihet? Den kristdemokratiska boendepolitiken har som utgångspunkt att människor skall kunna känna trygghet i sitt boende. Detta är en del i kristdemokratisk familjepolitik. Därför hävdar vi fortfarande bl.a. att inkomstberäkningen för erhållande av bostadsbidrag skall grundas på den samlade familjeinkomsten. Vi föreslår vidare betydligt generösare ytbegräsningsramar eller att dessa helt slopas. Valfriheten när det gäller boendeform är för oss en fundamental sak. Möjligheter till att skapa en positiv hem och boendemiljö med fungerande familjer är av stor betydelse när vi vill bygga ett gott samhälle. I en miljö av trivsel och gemenskap kan en positiv normöverföring fungera och motverka rotlöshet och våldstendenser. Fru talman! Till sist något om bosparande. Med kunskap om att huvuddelen av barnfamiljerna föredrar ett boende i eget hem och att förverkligandet av den drömmen innebär tillgång till betydlig egeninsats kan ett särskilt bosparande vara till hjälp, inte minst med tanke på att hålla de löpande boendekostnaderna nere. Det handlar om att rätt planera för framtiden. Det är därför pedagogiskt bra att hjälpa ungdomar med tydliga regler genom att på något sätt subventionera ett bosparande. Det nuvarande ungdomsbosparandet har begränsad betydelse för unga familjers bostadsköp på grund av de restriktiva reglerna. För att ungdomsbosparandet skall bli ett verkligt alternativ till annat sparande behöver nuvarande regler justeras och kompletteras. Undersökas bör om ungdomsbosparandet kan vidareutvecklas och övergå till ett allmänt bosparande utan den snäva åldersgräns som gäller i dag. Ett annat intressant alternativ värt att analysera är Bofrämjandets förslag till bosparlånesystem med det tyska bosparkassesystemet som förebild. Det systemet har ca 25 miljoner sparare nere i Europa och är på stark framväxt. Med vetskap om att inrikesminister Jörgen Anderssons har uttryckt intresse för ett bosparsystem är det kristdemokraternas förhoppning att ett sådant genomarbetat förslag kommer som en del i den förväntade bostadspropositionen. Fru talman! Vi kristdemokrater står naturligtvis bakom alla våra yrkanden och reservationer i det här betänkandet, men här och nu yrkas bifall till vår reservation nr 2, som innebär en satsning på rättvisare bostadsbidrag och dessutom till reservation nr 26, som berör frågan om införandet av ett svenskt bosparsystem.

Fru talman! Jag delar Ulf Björklunds syn på bostadsbidragen. Det som regeringen och Centerpartiet föreslår är alldeles otillräckligt. Tyvärr kände jag mig illa berörd under övningarna i våras när vi diskuterade dessa frågor. Jag kände att framkomligheten i debatten var väldigt dålig, så jag tänker inte gå vidare. Ulf Björklund och jag har däremot litet olika syn på hur bostadsbidragen skall fördelas. Ulf Björklund sade att intäkterna av bostadspolitiken är större än kostnaderna. Då måste man också räkna in de förändringar som har skett via skattereformen, annars stämmer det inte. Då undrar jag: Stöder ni borttagandet av värnskatten som skulle ge 4 miljarder att satsa på bostadspolitiken framöver?
Fru talman! Det är alldeles riktigt som Owe Hellberg säger att vi har fört en gemensam kamp när det gäller bostadsbidragen. Om man räknar fastighetsskatten som intäkt tillsammans med byggmomsen ger detta avsevärda inkomster. De översteg redan 1997 de utgifter som staten har. Värnskatten är en helt annan fråga som man inte behöver blanda ihop med just bostadsbidragen. Det handlar om att på olika sätt hämta hem olika intäkter för att täcka utgifter, och där utgör värnskatten bara en del. Det är fel att plocka ut värnskatten separat i det här sammanhanget. Det finns flera ställen som man kan ta pengar ifrån.
Fru talman! Skattereformens lägre inkomstskatter för medel och höginkomsttagare skulle betalas - det sades uttryckligen - med högre boendekostnader för alla. Värnskatten är kvar som ett slags bevis på att det inte gick så bra med skattereformen. Den var underfinansierad med 30 miljarder, och det har nu visat sig att den har slagit väldigt snett och illa. Då vore det rimligt att man behöll värnskatten och använde pengarna för bostadspolitiken. Men Ulf Björklund tycker tydligen inte att vi skall göra det, utan vi skall fullfölja skattesänkningsfilosofin för dem som tjänar 19 000 kr i månaden och däröver.
Fru talman! I skattereformen fanns inte värnskatten med. Det är en konstruktion som har kommit till senare. Dessutom ingick i skattereformen nivåerna 30 % och max 50 %. Även i det avseendet har man helt gått ifrån skattereformens förebild. Där finns ju saker att göra. Jag vill upprepa: Bostadsbidragen har ingenting med värnskatten att göra. Det finns alltså andra möjligheter för hur man kan få pengar till att klara det höjda bostadsbidraget, och det har vi pekat på i vår ekonomiska motion. Det är bara att studera den.
Fru talman! Det var det värsta jag har hört, skulle jag vilja säga när jag lyssnade till Ulf Björklund. Vilken domedagspredikan! Ulf Björklund är inte rättvis. Jag hade inte tänkt att begära replik, men jag kan inte låta bli. Ulf Björklund lever i en verklighet som ligger långt borta. Att säga att man drar undan det sista strået för barnfamiljerna genom den här propositionen är väl ändå att ta i. Ulf Björklund har inte alls förstått helheten i den politik som har förts. Han vet inte vad det har inneburit när man har fått sänkta räntekostnader för villalån. Han vet inte att familjen i dag inte är så idyllisk. Den består inte alltid av mamma, pappa och barn. Familjen består väldigt ofta av ensamstående mammor som har ett hårt slit med sina barn och som bor i trånga lägenheter inne i stan. Jag tycker faktiskt att Ulf Björklund skall vara rättvis. Det känns inte bra när han säger att detta är det sista strået för barnfamiljerna. Om jag hade en sådan negativ syn på mitt politiska arbete, då skulle jag välja att göra någonting annat. Det är inte så illa ställt i Sverige. Men man hör inte ett ord från Ulf Björklund om jämställdhet, inte ett ord om miljön och ingenting om att ungdomar har behov av att stå på egna ben.
Fru talman! Det är ganska fantastiskt. Rigmor Ahlstedt har inte hört mycket. Hon har heller inte studerat de motioner och skrivelser som finns speciellt mycket. Hon har inte ens studerat den proposition som vi behandlar i dag. Att jag inte har nämnt någonting om miljöfrågorna och sjuka hus beror ju på att vi fullt ut stöder det som regeringen skriver i sin proposition och som också Centern huvudsakligen står bakom. Jag behöver inte stå i talarstolen och ropa om saker och ting som det redan är klart att vi ställer upp på. Det är bara att läsa innantill. Verkligheten är den att Rigmor Ahlstedt tillsammans med socialdemokraterna har infört individuella inkomstgränser som drabbar just barnfamiljer i svaga hushåll. Dessutom har hon stött socialdemokraterna när det gäller ytbegränsningarna i bostäderna. Det drabbar ju också stora familjer även på landsbygden. Detta är ett rent faktum. Jag kan inte förstå att man kan vara så förvånad. Jag påstår precis det som Rigmor Ahlstedt säger, att ensamstående föräldrar har drabbats. Jag tycker inte att de skall behöva trängas i små lägenheter. De skall ha rätt att bo kvar i det hus som de hade innan de blev ensamstående. Familjen har rätt till den tryggheten att få ha kvar barnen i skolan, på dagiset och i villan. Det är det jag hävdar, men det är detta som de nya reglerna inte längre medger. Därtill är Centern skyldig.
Fru talman! Jag tycker faktiskt att man skall vara rättvis. Den översyn av bostadspolitiken och bostadsbidragen som vi gjorde visade att det fördelningspolitiskt inte alls var så illa som också jag kanske hade trott. Jag hoppas att Ulf Björklund kan vara ärlig och säga att det var inte så. Att nu riva upp det hela igen efter så kort tid är inte bra. Då visar man inget kurage inför vad man fattar för beslut. Däremot är jag enig med Ulf Björklund om att vi skall följa denna fråga hela tiden. Men var ärlig, Ulf Björklund, och ge inte signaler till folk om att man drar undan det sista strået för barnfamiljerna, för det gör man inte. Var ärlig i talarstolen och för också fram det som är positivt!
Fru talman! När jag säger att man drar undan det sista strået för barnfamiljerna handlar det naturligtvis om bostadsbidragen, för det är ju det som detta betänkande delvis handlar om. Naturligtvis finns det väldigt mycket som också är positivt. Jag har ju ingen orsak att stå här och räkna upp allt som är positivt. Vi vill ju förbättra det som inte är bra. Visst är det bra med utökade barnbidrag. Däremot har jag påpekat att barnbidragen går både till miljonärer och till fattiga hushåll. Jag tycker inte att det är en riktigt bra fördelningspolitisk profil. Vi vill gärna använda delar av barnbidragsökningen för att i stället rikta dem mot just barnfamiljerna i form av ökat stöd för boendet. Då kommer det mer rätt än det som regeringen föreslår. Men visst, allt är inte kört, självfallet inte. Det finns vissa positiva saker i förslaget också, men vi vill faktiskt förbättra det som inte är bra. Därför koncentrerar jag mig självfallet på de frågorna.

Fru talman! Owe Hellberg tycker att det är meningslöst att diskutera detta förslag, eftersom riksdagen redan har fattat beslut om de ramar som finns. Egentligen är det naturligtvis tvärtom så att det som egentligen borde vara det viktiga för oss politiker är att komma underfund med vad vi har till vårt förfogande. I Owe Hellbergs familj och i alla andra familjer, om man nu har en familj eller en hushållsekonomi, kan man naturligtvis önska saker och ting. Man kan säga att jag vill göra det här och jag vill göra litet mer, men sedan kommer man underfund med den kaka som man har till sitt förfogande. Då gäller det att prioritera. Då blir det ju alltid svårt för en vänsterpartist, eftersom man alltid har litet mer och alltid är missnöjd med den politik som regeringen har stått för, vilken jag vill hävda har varit mycket framgångsrik på många områden. Det är klart att när man funderar över bostadspolitiken, fru talman, är det naturligtvis så att inte heller vi socialdemokrater skulle önska att vi var tvingade att skära ned bostadsbidrag. Vi skulle också ha kunnat önska oss mer av allting, men om man skall ta ansvar för helheten i politiken gäller det naturligtvis att väga olika intressen mot varandra. Tack vare den politik som regeringen tillsammans med Centerpartiet nu under några år har bedrivit och fått gehör för här i kammaren kan man nu för första gången på många, många år läsa i tidningarna att det pågår förhandlingar mellan hyresgästorganisationer och bostadsföretag. Ibland handlar det om att sänka hyrorna och ibland om att frysa dem på årets nivå. När det gäller villaägarnas möjligheter att fördela om sina kostnader och skriva om sina lån har det blivit åtskilliga kostnadssänkningar, inte minst för de villaägare som Ulf Björklund talar om, nämligen barnfamiljerna. Han säger att de flesta barnfamiljer bor i hus. Ja, det gör de. Det är naturligtvis inte på grund av att regeringen för en politik som är riktad till barnfamiljerna, utan det är tack vare att socialdemokratin har hävdat att alla människor skall ha rätt till en god bostad. Det är det som har gett de här familjerna den möjligheten. Även om det finns många i vårt samhälle som bor dåligt är det bara att konstatera att de som bor sämst faktiskt bor bäst i jämförelse med övriga världen. Naturligtvis finns det saker och ting som man måste åstadkomma framöver, men det får väl vara någon sans och måtta på inläggen här. Jag håller fullständigt med Rigmor Ahlstedt om att man måste ge en verklighetsbeskrivning som är riktig. Jag tänkte försöka göra det utifrån de förslag som ligger i bostadsutskottets betänkande på det här utgiftsområdet och visa på skillnaden mellan majoritetens politik och vissa av de andra partiernas politik. När det gäller de ramar som vi har att röra oss med och den inriktning som andra partier hade velat ha kan man egentligen bunta ihop Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna i en grupp. De hävdar nämligen att man skall sänka räntesubventionerna för att i stället sänka fastighetsskatten. Alla här som sysslar med bostadsfrågor vet att en av anledningarna till att fastighetsskatten höjdes från 1,5 % till 1,7 % var att vi ville rädda de boende som fanns i de årgångar som hade de allra högsta hyrorna från en hyressmäll. Nu upprepar man sina förslag om minskade räntesubventioner. Hade Inga Berggrens partikamrat, ordföranden i bostadsutskottet, varit här hade jag gett honom ett exempel eftersom han bor i Järfälla. I stället gör jag det för Inga Berggren. Järfällabygden har 6 700 lägenheter. Järfällabygden har ungefär 80 miljoner kronor i räntebidrag. Det motsvarar 158 kr per kvadratmeter. Fastighetsskatten för Järfällabygden motsvarar 34 kr. Med förslaget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet skulle man kunna minska fastighetsskatten för en lägenhet i Järfällabygden med 27 kr per månad. Men det skulle man ta igen genom att minska räntesubventionerna, enligt Kristdemokraterna, med 123 kr. Det betyder att det skulle bli en kraftig hyreshöjning om det slogs ut på alla. Skulle man enbart ta ut det på de fastigheter som finns inom räntebidragssystemet, skulle det bli våldsamma hyreshöjningar därför att Ulf Björklund, Inga Berggren och Erling Bager tillsammans tycker att det skall vara på det sättet. Med förslaget från Folkpartiet, som egentligen är värst när det gäller förslag om minskade räntesubventioner, skulle man i Järfällabygden minska räntebidragen motsvarande en hyreshöjning på 165 kr i månaden. Sedan skulle man få tillbaka litet motsvarande 27 kr per kvadratmeter. Det skulle alltså bli en kraftig höjning för genomsnittslägenheterna i Järfällabygden. När man diskuterar bostadsfrågan kan man inte enbart säga att om vi sänker skatten får människorna det bättre. I många fall blir det tvärtom. Därför vill jag fråga er som förespråkar en sänkning av räntebidragen: Hur tror ni, Ulf Björklund t.ex., att en barnfamilj som bor i en lägenhet i Järfällabygden skulle klara av en sådan situation med kraftigt höjda kostnader? Den politik som ni står för går inte ut på något annat än att höjda hyror i stället för begränsade hyreshöjningarna. Det blir faktum med era förslag. Det är naturligtvis lätt att enbart hålla sig till en del av den här verksamheten. Framtidens bostadspolitik är naturligtvis viktig, och den får vi återkomma till. Jag vill bara säga att det självfallet kommer en bostadspolitisk proposition. Det utgår vi ifrån och det har sagts av regeringen. Vi får anledning att diskutera, debattera och fatta beslut om den under vårriksdagen. Jag hoppas och utgår ifrån att det inte råder några tvivelaktigheter om detta, även om Owe Hellberg ibland vill misstänkliggöra och ifrågasätta om det över huvud taget blir någon proposition. Det här är litet av Vänsterpartiets dilemma och stora problem egentligen. Vänsterpartiet målar ut en bild av hur tokigt allting är; hur Socialdemokraterna har misslyckats, hur budgetsaneringen lett fel - om den nu alls har varit nödvändig - och man diskuterar skattereformer osv. Jag konstaterar bara att det inte finns någon socialdemokrat eller någon annan heller i den här kammaren - det utgår jag ifrån - som har velat genomföra de försämringar vi har tvingats göra. Men vi har gjort dem för att kunna klara en framtid i Sverige, och för att våra barn och barnbarn skall kunna leva i ett samhälle där det är ordning och reda på finanserna. Det är ju därför vi har gjort det här. Tyvärr kan man konstatera att detta är Vänsterpartiets stora problem. Om man inte är beredd att ta ansvar för helheten och diskutera den kommer man inte heller att få något inflytande över processen. Det är egentligen beklagligt när det gäller bostadsfrågan eftersom den är, och i framtiden måste vara, en prioriterad fråga som en del av välfärdspolitiken. Vi socialdemokrater har sagt att det skall handla om barn, om omsorg osv. Vi får ta det här stegvis. Men det är självklart för oss socialdemokrater att bostaden skall vara en välfärdsfråga och en social rättighet och inte, vilket moderaterna kommer att föreslå - och som de upprepar varje gång - en handelsvara. Det är bara att konstatera att de förslag Moderaterna bygger sin ideologi på går ut på att samhället inte skall lägga sig i. Vi socialdemokrater tycker att bostaden är väldigt viktig eftersom den är en del av en välfärdspolitik. Utifrån de utgångspunkter som handlar om att alla människor skall ha rätt till en god bostad måste samhället ibland lägga sig i och vara med och ta sin del av ansvaret. Man kan fundera över detta om man inte av ideologiska skäl tycker att kommunerna skall äga några företag. Den del som hänger ihop med allmännyttans och kommunernas roll kommer Lars Stjernkvist att utveckla. Jag bara konstaterar att det är litet konstigt att Moderaterna av ideologiska skäl vill begränsa en boendeform, nämligen den gemensamma, och släppa ut den på marknaden. Jag skall ställa en fråga till Inga Berggren. Det nämndes tidigare i debatten att det finns ett antal mambor. I dag bor 141 000 ungdomar, som vill flytta, hemma hos sina föräldrar. Om inte samhället bryr sig om dem och har en politik på det här området kommer de här ungdomarna att ställa oss politiker till ansvar och säga: Vad gör ni politiker åt vår boendesituation? Vad är ni beredda att medverka till? Om man frågar Moderaterna och Inga Berggren om detta kommer de naturligtvis, eftersom de inte tycker att samhället över huvud taget skall lägga sig i, att säga: Ni får väl fråga Skanska eller JM Mattson. Det är de som har hand om det här. Det är inte vår uppgift att bry oss om hur ni får tag i en bostad. Det vilar på all orimlighet att föra en sådan politik framöver. Därför skall vi naturligtvis se till att bostadspolitiken är en del av välfärdspolitiken. Vi måste ibland bry oss om, lägga oss i och fastställa riktlinjer för att man skall kunna agera så att det fungerar bra på det här området. Inga Berggren ställde en fråga om fastighetsskatten. Nu försöker hon använda hyresgästsrörelsens Danneman och tidigare statsrådet Nygren som argument för att man eventuellt skulle avskaffa fastighetsskatten. Fastighetsskatten kan inte flytta utomlands. För oss socialdemokrater är den ett viktigt inslag som man skall kunna använda sig av för att bedriva politik. Jag vill också ha sagt att när det gäller fastighetsskatten, och delar av den som ses över i Regeringskansliet för närvarande, finns det alltid anledning att titta på hur det hela fungerar. Vad innebär den för de årgångar som fasas in i fastighetsskatten? Hur fungerar taxeringsvärden? Självfallet måste man ständigt se över detta och fundera över hur det fungerar samt vara beredd att göra omprövningar i de här styckena. I varje fall så länge jag finns kvar i den här riksdagen - och det hoppas jag att jag gör i några år - så kommer varken jag och eller de andra socialdemokraterna i bostadsutskottet att medverka till att fastighetsskatten avskaffas. Det är ju vad Moderaterna vill. Vi tycker nämligen att fastighetsskatten egentligen kan vara ett bra redskap. Sedan kan man ju alltid diskutera nivån, och väga det hela mot andra politikområden.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
Fru talman! Först vill jag gratulera Lennart Nilsson för att det är första gången han inte använder några extranamn på mig när vi skall argumentera mot varandra i debatten. Det tackar jag för. Jag sitter kvar i kommunfullmäktige i min lilla kommun. Där arbetar man på ett helt annat sätt när det gäller budgetprocessen. Man prövar varje nämnds och styrelses utgiftsområden utifrån den faktiska verkligheten. Man ser om ramen är för stor eller för liten. Så småningom korrigerar man det hela i slutändan. Här gör vi precis tvärtom. Vi fastställer ramen, och om innehållet sedan inte blir riktigt bra spelar det ingen roll. Det får bli som det blir! Lennart Nilsson kan inte anklaga oss vänsterpartister för att vi inte tar ansvar för helheten i budgeten. Nagelfar man vår budget finns det ingenting att anmärka på. Avvikelsen för 1998 års budget är 1,8 miljarder, vilket vi tar in skattevägen. Däremot gör vi kraftiga omfördelningar inom systemen - från höginkomsttagare till låginkomsttagare, från rika företag till fattiga småföretagare. Därför kan vi också få utrymme för höjda bostadsbidrag och andra sociala reformer och förbättringar på områden där vi tycker att man nu börjar nå smärtgränsen. Vissa av de kommunala bostadsbolagen kommer att sänka hyresnivåerna. Men kommuner och bostadsbolag står ju i kö hos inrikesministern för att få stöd och hjälp i den kris de befinner sig i. Ut och titta på verkligheten! Lev inte bara i den här världen! Det finns en värld utanför också.
Fru talman! Jag hoppas att vi som tillhör den här världen med utgångspunkt från vårt uppdrag här i parlamentet också känner till den andra delen av världen. Det är inte bara vänsterpartister som har patent på att känna till en verklighet som vi förhoppningsvis alla lever i. När jag lyssnar på Owe Hellberg när han diskuterar ett utgiftsområde som handlar om att vi har x kronor till vårt förfogande har jag invändningar mot en sak: Owe Hellberg försöker med sin argumentation och sin debatteknik framställa Vänsterpartiet som ett parti med lösningar på alla de problem som åtminstone jag är medveten om finns på bostadsområdet. Det finns självfallet enorma problem med kommunernas borgensåtaganden, krisårgångar, människors möjligheter att efterfråga en bostad till en rimlig kostnad osv. Men det är inte så att Owe Hellberg och Vänsterpartiet har några lösningar på alla problem i det som vi diskuterar nu. Jag är inte ens övertygad om att man vid ett och samma tillfälle kommer att kunna lösa alla problem när regeringen kommer med sin bostadspolitiska proposition till våren. Det är fråga om en ständig process som vi måste delta i utifrån verkligheten.
Fru talman! Skillnaden är väl att vi i Vänsterpartiet faktiskt försöker göra något åt problemen. När det gäller bostadsbidragen och ramarna för de här tre åren händer ingenting trots att vi vet att mer och mer pengar kommer att fattas allteftersom åren går. Vi har inte så mycket pengar att röra oss med. Ändå anser sig Socialdemokraterna ha råd att ta bort värnskatten och förlora 4 miljarder kronor om året i fortsättningen för att de som tjänar 19 000 kr och däröver skall få mer i plånboken. Det är pengar vi skulle kunna använda på ett mycket bättre sätt. Det är så Vänsterpartiet för sin politik - i solidaritet med de svaga i samhället. Tyvärr, Lennart Nilsson, har ni socialdemokrater tappat en hel del av det. Jag beklagar detta.
Fru talman! Vi kan naturligtvis diskutera värnskatten, men det är inte vårt område för närvarande. Om det hade varit så att vi skulle diskutera värnskatten utifrån att Owe Hellberg och Vänsterpartiet hade velat använda dessa pengar för att öka på räntebidragen hade det varit okej, men det är ju inte så som Owe Hellbergs och Vänsterpartiets förslag ligger i samband med det här betänkandet.
Fru talman! Nästa gång kan jag ta ett exempel från Trelleborg, Lennart Nilsson. Då skulle vi kunna jämföra våra siffror när det gäller hyressättning och den diskussion som Lennart Nilsson började. Det är alldeles riktigt att Moderaterna inte bara tar upp att fastighetsskatten påverkar hur mycket det kostar att bo, utan det är just helheten vi vill ha. Vi diskuterar utifrån att generella subventioner skall bort samtidigt som vi skall trappa ned fastighetsskatten. Hyressättningen måste ske på ett mycket friare sätt där man tar hänsyn till läge och standard så att vi kan möta vad människor vill ha. En mycket viktig del är ju att människor får behålla mer av sin inkomst så att de kan betala med egna pengar. Att inte vara beroende av bidrag är en verklig trygghet som människor vill känna. Likadant är det för de unga människorna. I första hand måste vi bedriva en politik i Sverige så att de unga arbetslösa får ett jobb så att de kan betala en bostad. Vad svarar Lennart Nilsson Jan Danneman om fastighetsskattens påverkan på hyrorna? Är det rimligt att 1-2 månadshyror går till fastighetsskatten?
Fru talman! Fastighetsskatten påverkar självfallet boendekostnaden. Räntebidragen trappas ju av med naturlighet över åren. De flesta av våra bostäder i Sverige har inga räntesubventioner. Subventioner har väl i så fall de som får dra av sin ränta på sin skatt. Det är ju en subvention från andra skattebetalare. Det är egentligen en väldigt liten del av fastighetsbeståndet som ingår i räntebidragssystemet. Problemet är bara att de fastigheter som har räntesubventioner är de som är byggda under de år när man hade de högsta kostnaderna och de högsta hyrorna. Moderaternas förslag skulle alltså innebära att det skulle bli kraftigt ökade kostnader för de bostäder som redan är dyrast. Sedan skulle man kunna tillgodogöra sig detta i många billiga bostäder. Vi tycker inte att den politiken är vare sig riktig eller rimlig. Man kan naturligtvis önska att man skall kunna leva på sin lön. Det tycker väl alla egentligen. Men nu ser inte vardagen och verkligheten ut riktigt så som Inga Berggren beskriver den. Hur skall unga människor som har låga löner kunna klara sig i sin bostad om man skulle avskaffa bostadsbidraget för dem också, som Moderaterna vill? De kan ju inte leva på sin lön ens i dag.
Fru talman! Jag tror att unga människor gärna skulle vilja ha en litet enklare lägenhet som inte kostar så mycket. Det borde vara möjligt för dem att kunna hitta en sådan lägenhet. Här i Stockholm har det tydligen blivit trassel så att man inte har kunnat komma i gång med ett bygge av enklare lägenheter. De ansvariga säger att de bygger i alla fall. Vad säger Lennart Nilsson om det? Om jag inte kommer ihåg alldeles fel är det HSB som tänker göra på det sättet. Så kan det ju inte vara, eller hur? Lennart Nilsson talar om krisårgångarna. Vad tänker Lennart Nilsson föreslå regeringen att göra åt dem? Det kommer att bli väldigt besvärligt även om inte Moderaternas förslag införs. Det skulle jag väldigt gärna vilja veta av Lennart Nilsson. Det finns ju en tänkbar möjlighet att skjuta på införseln av fastighetsskatten ytterligare ett år. Det är vi moderater beredda att göra. Jag tycker att jag gärna vill säga det här till hyresgäströrelsen.
Fru talman! Om Inga Berggren frågar mig i egenskap av gruppledare i bostadsutskottet, vill jag säga att vår ambition i de diskussioner vi för med regeringen är att vi vill medverka till att lösa problemen med krisårgångarna. Vi är medvetna om att det finns problem när det gäller infasningen av fastighetsskatten. Vi får naturligtvis avvakta och se vad det här leder fram till i propositionen framöver. Men det som är angeläget när man diskuterar krisårgångar är ju, och det har ju regeringen också sagt, att det inte skall vara så att staten och samhället tar på sig kostnaden. Även banker och andra finansieringsinstitut måste vara med och ta sin del av ansvaret för att lösa dessa frågor. Men det är självfallet en angelägenhet för oss alla att reda ut de problem som finns på de olika områdena. Det finns alltså problem, och jag utgår ifrån att det är prioriterade frågor. Sedan får vi väl se vad detta leder fram till.
Fru talman! Jag vill kommentera det Lennart Nilsson sade om räntebidrag. Lennart Nilsson har självfallet rätt i att det får konsekvenser om man minskar räntebidragen. Det är ju kommunicerande kärl mellan räntebidragen och fastighetsskatten. Men det beror också på i vilken takt man gör det hela. Jag vill peka på att i Folkpartiet och i flera andra partier har insikten funnits att om man skall försöka få låg ränta och ett läge där det blir billigare att bygga och billigare att bo - det är ju en inriktning som är viktig - måste man också komma bort från de gigantiska subventioner som har funnits i landet. Detta har hängt ihop, och det har inneburit att ränteläget har pressats uppåt rent nationalekonomiskt. Den insikten tror jag att den parlamentariska utredning som Lennart Nilsson själv satt i också kom fram till. Framtiden var inte att man skulle ha nya statliga subventioner i boendet. Lennart Nilsson har ju kritiserat Danell-systemets införande. Många socialdemokratiska politiker som satt i den parlamentariska utredning intog successivt en inställning som låg ganska nära Folkpartiets syn på bostadspolitiken. Vi kan kanske få en samordning framöver som innebär att vi kan driva en ekonomisk politik i landet som också grundlägger att vi får en låg ränta. Då är det billigare att bo och billigare att bygga. Då är det ibland litet smärtsamt när det gäller räntebidragen. Det värsta förslaget för att minska räntebidragen i landet står ju den socialdemokratiska regeringen för när man säger att om ett kommunalt bostadsbolag säljs till en privat ägare kommer man att ta bort hela räntebidraget. Vad innebär det för de människor som skall bo i den fastigheten, Lennart Nilsson?
Fru talman! Lars Stjernkvist återkommer när det gäller just den del som hänger ihop med allmännyttan. Det är möjligt att det kommer att bli minskade subventioner utifrån de gigantiska tal vi har haft tidigare. Det verkar som om Erling Bager har glömt bort vad som har hänt under senare år. Det har ju varit en dramatisk nedgång av räntesubventionerna beroende på att räntorna har sjunkit tack vare den politik som har bedrivits. De stora vinnarna på grund av att regeringen har kunnat föra en bra ekonomisk politik är naturligtvis statskassan eftersom subventionernas andel har minskat totalt sett. Bostadssektorns andel av utgifterna har minskat varje år. Det gör den fortfarande. Det som Erling Bager och Folkpartiet är inne på är att förändra de villkor som gäller. Det kommer att slå väldigt hårt på de årgångar som är dyrast i dag. Det handlar ju om att förändra spelreglerna för dem som redan har fått åtaganden när det gäller den s.k. garanterade räntan som ingen egentligen tror på i dag med utgångspunkt i att man har förändrat villkoren. Det man skulle önska sig är att politiken förhoppningsvis blir så framgångsrik framöver att räntorna sjunker ytterligare. Nu är det ganska stabilt. Jag utgår ifrån att om räntorna blir bara ett par procent behövs det inga subventioner om man skall bygga nytt.
Fru talman! Jag kan hålla med Lennart Nilsson om att det kan vara vanskligt att göra beräkningar på hur mycket räntebidragen kan minskas. Vi har ju sett att minskningen inte sker som i en skidbacke utan som i en störtloppsbacke. Vi beräknar att räntebidragen minskar från årets 18 miljarder till 11 miljarder på några få år. Det är en stor minskning, som också är glädjande. Också fastighetsskatten, Lennart Nilsson, påverkar människors boendekostnad. Det är viktigt att ni socialdemokrater tar det till er. Jag tror att vi är nära en skatterevolt i vårt land. Människor som bor i vissa områden har fått sådan storlek på fastighetsskatten att de inte klarar att bo kvar. Lennart Nilsson kommer från Bohuslän. Jag har tidigare här i kammaren nämnt paret på Dyrön som har ringt mig och berättat att de får betala 26 000 kr i fastighetsskatt för att de bor i sin gamla trävilla på Dyrön. Frun har varit hemmafru, mannen har varit fiskare. De har liten ATP, nästan ingenting. De kan visserligen titta på Marstrandsfjorden hela vinter, men det kan man inte leva på. Om vi här i landet har ett fastighetsskattesystem som innebär att man skall betala 26 000 kr för att bo i sitt egnahem, som är betalt och som man inte har något lån på och vi inte tar till oss att detta är galet, tror jag att det kan sluta illa.
Fru talman! Det är just den här problematiken som man håller på och ser över i Regeringskansliet. Jag utgår ifrån att det kommer förslag som förhoppningsvis kommer att lindra avarter i detta. Det finns naturligtvis problem inom fastighetsskatteproblematiken som man ständigt måste se över. I grunden är det inget större problem för de allra flesta. Det finns som sagt sådant som Erling Bager tar upp. Men jag utgår ifrån att det kommer förslag kring de här frågorna framöver.
Fru talman! Jag funderar litet över verklighetsbeskrivningen. Har Lennart Nilsson inte uppmärksammat det hundratal nödropsskrivningar som vi alla har fått från barnfamiljer och egnahemsägare? Har inte Lennart Nilsson lyssnat till erkända familjeekonomers beskrivning av konsekvenserna av de nya bostadsbidragsreglerna? Från kristdemokraternas sida vill vi kompensera neddragningen av de generella bidragen genom att ge riktade bidrag i form av bostadsbidrag. Sådant gäller självklart även dem i Järfälla som är beroende av det. Socialdemokraterna vill ju ge ökade barnbidrag. Skillnaden är ju bara att barnbidrag, som vi i och för sig inte har något emot att man ökar, går både till miljonärer och dem som inte har några tillgångar alls. Det vore intressant att höra om verklighetsbeskrivningen och de skrivningar vi fått. Är det bara skoj alltihop?
Fru talman! Jag tar alltid sådana här brev på allvar. Det gör vi förhoppningsvis allihop. En del av problemen rättade vi till. Människor som behöver bostadsbidrag är ju ofta lågavlönade, så det kanske är fel att prata om fördelningspolitik i de här delarna. Men det är självklart ingen som önskar att man drar ned på bostadsbidragen. Poängen i min argumentation när det gäller Järfällabygden handlar inte bara om att det finns barnfamiljer i samhället. Det är snart en liten del av den totala befolkningen. Många lågavlönade människor som bor i Järfällabygden och kanske har en lön som är ganska låg kommer inte över huvud taget i åtnjutande av bostadsbidrag. Det innebär givetvis att de får det ännu svårare att klara av sin situation. Bostadspolitik kan inte enbart handla om att vi skall ha en politik inom familjepolitikens ram. Det handlar om andra människor också, och inte bara barnfamiljer. Självklart syftar vår politik till att man skall kunna klara av att leva och bo i en bostad till rimlig kostnad.
Fru talman! Det är väl ändå så, Lennart Nilsson, att när man pratar om kärva ekonomiska tider och små ramar för ekonomin måste man prioritera. Från kristdemokraternas sida har vi sagt att det faktiskt är barnfamiljer vi i första hand måste se till i ett sådant läge. Dessutom har man målsättningar som man står fast vid, som säger att barn, särskilt i skolåldern, bör ha tillgång till ett eget rum. Om man skall klara de målsättningarna måste man se till att man skapar regler som gör det möjligt och inte bara vifta med vackra ord. Det är faktiskt verkligheten som gäller. Jag uppfattade att Lennart Nilsson sade att vi har att hålla oss till strama ramar. Det är den argumenteringen jag för. Då är det i första hand barnfamiljerna som måste garanteras en god boendemiljö.
Fru talman! När det gäller att prioritera vill jag säga att kristdemokraternas förslag ju innebär att man skall ta ifrån även barnfamiljerna ett antal hundralappar. Om det enbart skall handla om dem som har räntesubventioner kan det rent av röra sig om tusenlappar. De bostadsbidrag som Ulf Björklund och Kristdemokraterna föreslår kommer inte att kunna kompensera dem som bor i de dyraste husen och dem som bor i de senaste årgångarna. Det är de som har räntesubventioner. Det kommer att innebära att de som bor billigare naturligtvis får en del av kristdemokraternas förslag. Jag utgår ifrån att de allra flesta som bor i de räntesubventionerade husen kommer att gå back, även om man höjer bostadsbidragen med tillämpningen av att man skall minska räntesubventionerna.

Fru talman! Eftersom Lennart Nilsson tog upp frågan om fastighetsskatten, som egentligen inte hör hemma i den här debatten, vill jag nämna att Miljöpartiets idé om att fasa ut fastighetsskatten ser helt annorlunda ut än de andra partiernas. Vi vill ju växla ut fastighetsskatten mot energiskatter och kommunala miljö och infrastrukturavgifter. Det är något helt annat. Vi vill alltså se till att boendet i sig inte skattebelastas om det inte innebär en miljöbelastning. Själva miljöbelastningen är något som vi skall beskattas för, men inte om vi lever miljöriktigt och bor miljöriktigt. Vi talar i internationella sammanhang om rätten till ett hem. Jag är litet bekymrad över Lennart Nilssons idé att man skall lägga skatt på fastigheterna bara därför att de inte flyttar utomlands. Vore det inte mycket klokare, Lennart Nilsson, att lägga skatt på sådant som ökar miljöskulden till våra barnbarn, dvs. att vi i stället kom fram till ett skattesystem som befriade det riktiga sättet att leva från beskattning och lade skatten på sådant som förstör en del av framtiden? Jag tycker att man skall begrunda den utformning som Miljöpartiet föreslår. Andra partier har andra förslag till utfasning av skatten, men jag vill från Lennart Nilsson få en kommentar till att han vill hålla fast vid fastighetsskatten och menar att denna skall finnas kvar så länge han finns här i riksdagen.
Fru talman! Jag inser att en fastighetsskatt som ger över 20 miljarder till statskassan inte kommer att försvinna under överskådlig tid, i varje fall inte under den tid som jag kan finnas kvar här i riksdagen. Jag konstaterar i övrigt också att allting ju handlar om avvägningar och prioriteringar och om människors förståelse för olika saker. Det som Per Lager säger om växling av skatter kan låta sympatiskt, men jag vet vad människor tycker när de skall betala sina elräkningar och sina oljeräkningar, och mycket av kostnaderna på dessa beror på växlingen till större uttag av energiskatt. Man får naturligtvis alltid göra avvägningar. Totalt sett är det riktigt att vi måste hushålla med våra tillgångar och våra resurser, men det handlar samtidigt om vad människor orkar med i en kärv tid.
Fru talman! Det handlar om att med ekonomiska styrmedel försöka lotsa oss in i det ekologiskt och socialt hållbara samhället. Det gör vi genom att med beskattning belasta ett sätt att leva som skapar en större miljöskuld för framtiden. Det gäller då sådant som transporter och hela energiområdet, som vi håller på att ställa om. Självfallet blir de ledande faktorerna i framtiden hushållning och sådant. Vad jag vill få Lennart Nilsson att säga är att om vi hittar skattebaser som motsvarar de 20 miljarderna - om vi nu behöver dessa; titta bara på EU-avgiften! är han också beredd att fasa ut fastighetsskatten och ersätta den med ett skattesystem som i stället bygger på miljöbelastningen.
Fru talman! Jag är inte beredd att här diskutera olika former av teknik. Jag vill bara konstatera att en av de mest grundläggande delarna i socialdemokraternas politik är att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Sedan får vi naturligtvis titta på vilken teknik, vilka styrmedel och vilka metoder vi skall använda för att klara detta framöver. Jag ser inte att det finns några skiljaktigheter mellan mig och Per Lager när det gäller inriktningen.

Fru talman! Jag skall säga några ord om regeringens proposition nr 37, som vid sidan om budgeten behandlas i det här betänkandet. Inga Berggren sade när hon för en bra stund sedan höll sitt anförande att hon föredrog privata fastighetsägare framför de kommunala. Hon tyckte inte att bostadsägande är en kommunal angelägenhet. Jag har inte en så dogmatisk och stelbent syn på det här. Jag vet att det finns väldigt många privata fastighetsägare som sköter sina fastigheter bra och som på många sätt bidrar till att utveckla fastighetsägandet, men jag vet också att det finns kommunala företag som har varit föregångare när det gäller boinflytande och att bygga mera miljöriktigt. Den slutsats som jag har dragit, med min pragmatiska syn, är att bådadera behövs och att det gäller att ha en rimlig blandning. Jag tycker att erfarenheterna har visat att de kommunala företagen har bidragit både till att på många orter hålla kostnaderna nere och till att upprätthålla kvaliteten. Vi har pratat väldigt mycket om bostadspolitikens baksidor, och det är väl naturligt att vi politiker gör det, men det är viktigt att understryka det som Lennart Nilsson var inne på, nämligen att vi lever i ett land med en väldigt hög boendestandard, också för sämre ställda. Jag tror att vårt kommunala bostadsägande, våra allmännyttiga företag, har spelat en väldigt stor roll när det gäller att höja bostadsstandarden i vårt land. I propositionen och i utskottsmajoritetens förslag föreslås att de kommunala bostadsföretagen även i fortsättningen skall spela en viktig roll. De får ökade möjligheter att stärka sin ekonomiska ställning i de fall där det behövs. De får fortsatt möjlighet att släppa in andra ägare, och det tror jag på många ställen kan vara värdefullt, dock utan att de för den skull förlorar sin ställning som allmännyttiga företag. Dessutom tycker regeringen och även utskottsmajoriteten att om någon kommun planerar och genomför försäljning av stora delar av bostadsbeståndet, kan man riskera att förlora de bidrag som man en gång har fått från staten för att bygga upp sina företag. Jag tycker att det är en ganska rimlig ordning. Har man fått ett bidrag för att utföra något som man sedan bestämmer sig för att sluta med att utföra, förlorar man den fördelen. Jag tycker att regeringens resonemang är ganska logiskt, och det är rimligt att den ordningen får gälla även i fortsättningen. Vi skall dessutom minnas att bakgrunden till att det här infördes var att ett antal Stockholmskommuner umgåtts med planer på och i några fall också genomfört stora utförsäljningar av kommunala företag. På några ställen sade man dessutom - enligt mitt sätt att se oerhört cyniskt - att man var medveten om att detta fick sociala konsekvenser för många i de egna kommunerna men att det ansvaret får andra ta; det tar inte vi. Ett sådant resonemang är kanske möjligt att föra i Stockholm - även om jag inte tycker att man skall göra det - där man på ett oerhört cyniskt sätt kan skjutsa människor mellan kommunerna. I andra delar av landet skulle det naturligtvis vara helt omöjligt, t.o.m. för moderater, att föra ett så cyniskt resonemang. Man kan när man läser det här betänkandet få intrycket att de flesta partier egentligen tycker ganska illa om regeringsförslaget, men det är inte helt riktigt. Även om det finns många reservationer, visar det sig när man läser det finstilta att man är kritisk av olika skäl och har väldigt olika lösningar. Moderaterna lyckas dessutom framföra två enligt min mening motstridiga uppfattningar i samma sakfråga. Berggren tillsammans med de andra borgerliga företrädarna: "Det borde inte råda någon tvekan om att ärenden som rör de allmännyttiga bostadsföretagens ägarprofil bäst kan bedömas i ett kommunalpolitiskt perspektiv och inte mot bakgrund av någon mer eller mindre 'ideologisk centralistisk doktrin'." Här säger man att staten inte skall lägga sig i frågan om kommunala bostadsföretag, utan detta är en kommunal angelägenhet. Jag vet - jag väntar på Ulf Björklunds instämmande nick - att en del av dem som har undertecknat den reservationen tycker att kommunerna skall slå vakt om och utveckla sina kommunala bostadsföretag. Jag tror att t.ex. Kristdemokraterna har den uppfattningen. Jag vet att Centern definitivt har den. Man säger i denna reservation att kommunerna skall ta hand om detta. Man skall inte peta i den kommunala självstyrelsen. Detta är en invändning som jag respekterar och har stor förståelse för. Jag tycker att det vore bra om vi till hundra procent kunde fullfölja den, men erfarenheterna från bl.a. en del Stockholmskommuner gör att jag för min del tycker att man just på detta strategiska område kan göra en begränsning av den kommunala självstyrelsen. Vänder man sedan blad till reservation nr 9 skriver moderaterna i en egen reservation apropå de kommunala företagen och det faktum att kommunerna äger bostadsföretag: "Detta är en mycket allvarlig utvecklingstendens som snarast bör åtgärdas. I hög grad kan kommunerna redan i dag påbörja avvecklingen av sitt engagemang i bostadsbolagen." Här skriver moderaterna att man bör åtgärda det faktum att kommunerna äger bostadsföretag. Slutsatsen, Inga Berggren, måste rimligen bli att kommunal självstyrelse är jättebra enligt moderaterna så länge man använder den kommunala självstyrelsen till att bedriva moderat politik. Jag tycker av förklarliga skäl att det är ett felaktigt synsätt. Jag tycker att det är bra att det med undantag av Moderaterna och möjligtvis också Folkpartiet, som i vanlig ordning vinglar litet, uppenbarligen finns ett mycket brett stöd i den här kammaren för de kommunala bostadsföretagen och ett försvar för dem. Sedan har vi litet olika lösningar på hur de skall försvaras. Det kan vi säkert lösa. Trots reservationerna är det ändå skönt att konstatera att det finns ett väldigt starkt stöd för deras fortsatta roll för en social bostadspolitik. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Fru talman! Lars Stjernkvist beskriver sig som pragmatiker. Jag undrar då varför Lars Stjernkvist ställer upp bakom regeringens förslag där man vill direkt reglera kommunerna på det sättet att om de försäljer mer än 25 % av sina kommunala bolag straffas de. Det hade varit mycket bättre att låta bli det. Moderaterna utvecklar i sin egen reservation ytterligare tankarna kring den s.k. allmännyttan. Vi anger den idéinriktning vi har. Vi anser nämligen inte att kommuner, skattebetalare, skall äga lägenheter och hyra ut dem. Vi ser nu också resultatet när kommunerna i långa rader vänder sig till regeringen för att få stöd därför att man i dag har väldigt många outhyrda lägenheter. Skattebetalarna måste alltså gå in och betala en del för den misslyckade politiken i kommunerna. Det sker på olika sätt, antingen genom att kommunerna skjuter till ägartillskott eller går in direkt för att ge ett förlustbidrag. Kan det vara någonting att satsa på i framtiden, Lars Stjernkvist?
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande tycker jag att detta är en ganska rimlig ordning när en kommun får statligt stöd för att kunna ta ett bostadssocialt ansvar för att garantera alla sina kommuninvånare en bra bostad, och får ett stöd för att bygga bostäder. Om man sedan bestämmer sig för att man i kommunen inte vill ta det ansvaret utan säljer företagen tycker jag det egentligen är ganska logiskt att staten i det läget säger: Vi förbjuder er inte att sälja, men om ni säljer tar vi i så fall tillbaka de pengar som ni har fått. Jag tycker att det är en ganska logisk och rimlig ordning. Det är svaret på Inga Berggrens fråga. Nu måste jag ställa motfrågan. Även Moderaterna vill, i varje fall enligt reservation 9, reglera kommunerna om det är så att de inte vill bedriva en moderat bostadspolitik. Ni skriver att ni skall åtgärda det. På vilket sätt vill ni åtgärda de kommuner som vägrar lyda order och sälja ut företagen? Hur skall ni åtgärda de kommunpolitiker som vill behålla sina kommunala bostadsföretag? Vad döljer sig bakom uttrycket ågärda?
Fru talman! Som jag sade är detta Moderaternas inställning. Vi tycker inte att skattebetalarna genom kommunen skall äga fastigheter. Därför menar vi att man i kommunerna successivt skall se till att sälja fastigheterna eller erbjuda dem som bor i lägenheterna att köpa dem. Detta är naturligtvis ett arbete på litet länge sikt. Jag vill ändå poängtera att den utredning som föregick detta förslag konstaterade att det när regeringen började fundera på att göra någonting åt detta inte var en flodvåg av försäljningar. De lägenhetsinnehavare som hamnade i en privat fastighet fick inte hyresnivån ökad onormalt mycket. Det påverkade inte heller bostadsförsörjningen för de s.k. svaga hushållen. Jag tror att den inriktning som vi moderater på längre sikt förespråkar är den riktiga.
Fru talman! Det sista som Inga Berggren sade tycker jag understryker att bostadsmarknaden nog fungerar bäst om det är lagom blandning mellan kommunalt ägande och privat ägande. Det faktum att det inte hade så stor betydelse att några lägenheter såldes kanske berodde på att det inte påverkade balansen så mycket. Men om alla bostäder ägdes privat skulle det säkert få dramatiska följder. Likaväl skulle det säkert få olyckliga konsekvenser om alla kommunala bostäder kommunaliserades. Det är därför som vi skall ha en lagom blandning. Jag återvänder till min fråga, Inga Berggren. Jag är kommunpolitiker i Norrköping. Om Moderaterna skulle få regeringsmakten och Inga Berggren då konstaterade: Nu skall kommunerna inte äga några fastigheter. Hur skall ni i så fall åtgärda så att jag åtlyder sådana direktiv? Hur skall ni åtgärda så att även jag i Norrköping gör som ni tycker i reservation nr 9, nämligen ser till att kommunerna inte äger några bostäder? Skall ni ta pengar, eller skall ni göra på något annat sätt?

Fru talman! När det gäller allmännyttan och bostadsföretag är min inställning inte att sälja ut rubbet. Visst kan man sälja ut en hel del i allmännyttan. Vi har giganter som Stockholmsbostäder och Poseidon i Göteborg. Det är bolag som har haft 45 000 lägenheter. Det säger sig självt att det ibland har varit ganska svårt att administrera. Det har varit problem för bolagen att ha en så stor mängd lägenheter. Jag tycker att man kan sälja ut en hel del och att det är viktigt att man kanske gör det och delar upp de större bolagen i mindre enheter. Min inställning är inte att sälja ut rubbet. Allmännyttan har säkerligen en fortsatt plats som är viktig. Jag vill peka på att när den privata fastighetskrisen var i slutet på 80-talet gav de allmännyttiga bostadsföretagen en viss stabilitet. Socialdemokraterna vill ta bort räntebidragen helt och hållet om en kommun vill sälja ut fastigheter. Det värsta hotet över huvud taget mot räntebidragen i landet är om en kommun vill sälja ut fastigheter och sregeringen då har genomdrivit att hela räntebidraget åker bort. Om Lars Stjernkvist ville fundera litet grand på hyresgästerna i ett sådant hus. Vad har egentligen de gjort för ont, och hur hårt drabbas de? Har ni exempelvis beräknat hur mycket man kan drabbas som hyresgäst i en sådan fastighet?
Fru talman! Först vill jag be Inga Berggren om ursäkt. Jag var inte medveten om att replikrätten var slut. Jag vänder mig sedan till Erling Bager. Jag förstod inte riktigt frågan. Jag måste därför be Erling Bager upprepa den. Jag går till första delen av hans inlägg. I reservation nr 11 skriver Erling Bager och Ulf Björklund att man måste ifrågasätta om kommunerna verkligen skall driva affärsverksamhet. Det var den formuleringen som jag tolkade som att även Folkpartiet umgås med sådana planer. Jag har sett liknande formuleringar i andra sammanhang. Jag tycker att det är väldigt bra att Erling Bager distanserar sig när det gäller detta med att sälja ut hela rubbet, som han uttryckte det. Det är i alla fall ett steg, om än litet - får vi resonera fler gånger blir det kanske litet större - från den väldigt rigida hållning som Moderaterna har intagit.
Fru talman! Folkpartiet har fattat ett beslut om att man vill arbeta för att kommunerna inte skall ha kommunala bolag. Det var uppe på landsmötet. Men när det gäller kommunala bostadsbolag har vi en uppmjukad skrivning. Det är något annorlunda med kommunala bostadsbolag, liksom med kommunala solarier, caféer och den typen av bolag. Bostadsbolag är något annorlunda. Där har vi en mjukare skrivning, och det har jag arbetat för. När det gäller min fråga så är det så att det i reservation 7, som är gemensam för flera partier, mitt på sidan i betänkandet finns en uppställning med olika streck. Där skriver vi under punkt två: "att hyresgästerna i de kommunala bostadsföretagen kommer i sämre position än hyresgäster hos privata bostadsföretag om de allmännyttiga bostadsföretagen förlorar sitt räntestöd." Det måste helt enkelt vara så, Lars Stjernkvist, att om en kommun - t.o.m. med s-politiker - säljer en fastighet och denna förlorar räntebidragen, drabbar det de boende. Då frågar jag om ni socialdemokrater har räknat på det här egentligen. Ni är ju det största hotet mot hyresgäster över huvud taget om man räknar på dessa människor som bor i en fastighet som mister räntebidragen helt och hållet beroende på att kommunledningen i demokratisk ordning fattar ett beslut om att avyttra ett bolag - kanske för att man vill förbättra kommunens ekonomi och satsa på äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård.
Fru talman! Då förstår jag frågan. Vi socialdemokrater har förstått att det finns borgerliga kommunpolitiker - och kanske också en och annan socialdemokrat - som umgås med planer på att överge sitt bostadssociala ansvar. Det tycker vi är allvarligt. Men vi tror inte ens om folkpartistiska och moderata kommunalråd att de är beredda att, om de vet det på förhand, genomdriva beslut som kraftigt försämrar ekonomin för sina kommuninvånare. Det är därför den här regeln finns. Syftet är alltså inte att försämra för hyresgästerna, utan syftet är att undvika att man fattar beslut som försämrar tillvaron för kommuninvånarna.
Fru talman! Vänsterpartiet stöder regeringens förslag i den här frågan, men det är inte med någon större entusiasm, måste jag säga. Det är ju inte genom hot, Lars Stjernkvist, som man vinner förtroende bland landets kommuner och kommunpolitiker. Det gör man genom signaler om att staten ställer upp på en politik som gör det möjligt att föra en social bostadspolitik. Då vill jag ställa några frågor till Lars Stjernkvist direkt, för jag menar att det här måste få en uppföljning i den bostadspolitiska propositionen. Får det inte det, är det mycket tveksamt med stöd till ett sådant här förslag. Blir det några pengar till bostadsbolag i kris som den här offentliga utredningen pekar på? Blir det några förbättringar när det gäller kommunernas rättigheter att komma över lägenheter? Vi pratar ju om frivilliga överenskommelser. Jag läste nyligen om Ljungberggruppens fastighetsbestånd och om vilka regler som man ställde för tilltänkta hyresgäster. Jag anser att dessa är rent diskriminerande. Hur skall vi få tillbaka den bostadspolitiska debatten i de kommunala församlingarna? I Gävle härom dagen under allmänhetens frågestund fick en människa svaret: Sådana frågor hör inte hemma i kommunfullmäktige. De får du ställa till företrädarna för de kommunala bostadsbolagen. Är det så vi vill ha det med bostadspolitiken, Lars
Fru talman! Owe Hellberg vet att jag varken vill eller kan svara på några konkreta frågor när det gäller den proposition som skall läggas fram i vår. Just nu behandlar vi proposition nummer 37. Men regeringen skulle inte ha lagt fram ett sådant här förslag, och vi socialdemokrater skulle inte ha ställt upp bakom ett sådant här förslag, om vi inte var övertygade om att de kommunala bostadsföretagen har en viktig roll, och skall ha en viktig roll i framtiden. Det vi gör här är ju att förhindra att moderater och andra i vissa kommuner raserar det sociala ansvaret. Självklart måste vi också fundera på vilka åtgärder som behövs för att utveckla ägandet och underlätta för de kommunpolitiker som vill ta ett bostadssocialt ansvar. Där tror jag säkert att Owe Hellberg och jag så småningom, precis som i dag, skall kunna bli överens.
Fru talman! Det här förslaget är inte särskilt långsiktigt om man får säga det på ett särskilt sätt. Redan år 2001 är de samlade räntebidragen till kommunerna 300 miljoner över hela Sverige. Det är inte ett särskilt långsiktigt beslut. Jag ser ju här också, Lars Stjernkvist, att det finns en större samhörighet mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i den här frågan. Samhörigheten med borgerligheten är inte särskilt stor i de här frågorna. Därför förväntar jag mig naturligtvis diskussioner om de här frågorna i kommande bostadsproposition.
Fru talman! Ja, för att avsluta en lång färd på ett positivt sätt, kan jag säga att jag hoppas att detta inte bara gäller mig och Owe Hellberg. Jag hoppas på den bostadspolitik som så småningom kommer att formas, alltså den mer långsiktiga. Det här är ju ett kortsiktigt förslag, och det är tänkt som ett kortsiktigt förslag. Jag hoppas att den långsiktiga politiken skall formas inte bara av Owe Helberg och mig - alltså av vänsterpartister och socialdemokrater. Jag hoppas att det också skall gå att hålla liv i den breda enighet som formades i den bostadspolitiska utredningen när vi så småningom fattar beslut här i kammaren. Det tycker jag är en väldigt viktig utgångspunkt. Vi har naturligtvis ett ansvar inom alla områden, men jag skulle vilja påstå att vi har ett särskilt ansvar inom ett så centralt välfärdsområde som det här. Vi måste försöka hitta långsiktiga lösningar som är så breda som möjligt.
Fru talman! Jag tänker inte förlänga debatten något nämnvärt, men jag vill fråga Lars Stjernkvist en gång till om det här med vad som händer med hyresgästerna i en fastighet som säljs till privata ägare och som mister räntebidragen. Är det så att ni socialdemokrater räknar krasst med att lagen ger tvärstopp så att ni förhindrar utvecklingen? Eller inser ni inte att det här kommer att ske; att fastigheter kommer att säljas? Er lagstiftning innebär att man tappar räntebidragen totalt och att hyresgäster drabbas.
Fru talman! Det gäller ju att vi i god tid innan kommunpolitikerna fattar beslut i viktiga frågor för sina kommuninvånare talar om - som vi gör här - att fattar ni det ena eller det andra beslutet, så får det de här kommunalekonomiska konsekvenserna. Det gör vi i det här fallet. Vi säger: Om det är så att ni säljer ut en stor del av era bostadslägenheter, så får det de här ekonomiska konsekvenserna. Om man sedan gör detta trots den kunskapen, då är det inte Lars Stjernkvist som skall ställas till svars utan de kommunpolitiker som fattar ett sådant beslut. Den frågan skall ställas till dem. Jag hoppas naturligtvis att ansvarsfulla kommunpolitiker - folkpartister och andra - med den här propositionen, som jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom, kommer att avstå från sådana affärer som försämrar ekonomin för kommuninvånarna.
Fru talman! Jag är litet förvånad över att Lars Stjernkvist har den här inställningen. Det är alltså en lag som är ett tvärstopp, och man skall straffa dem som säljer ut en fastighet. Sedan är det inte Lars Stjernkvists och Bostadsdepartementets skuld att människor kan drabbas och få höga hyror genom att rubbet av räntebidragen försvinner.
Fru talman! Återigen vill jag säga att det inte är så att kommunerna har fått pengar av staten för att bygga upp bostadsföretag villkorslöst på något sätt. Om vi ger stöd för att kommunerna skall utföra en tjänst, en verksamhet, som sedan kommunerna bestämmer sig för att sluta med, är det varken särskilt orättvist eller orimligt att fråga sig om inte det också skall få ekonomiska konsekvenser. Visst, det finns några som har sålt ändå. Där har man väl bedömt att det trots allt har varit värt priset. Naturligtvis hoppas jag att det här i de flesta fall bidrar till att kommunpolitiker avstår från att sälja, men idiotstopp är det inte.

Herr talman! Försvaret hör inte längre till de politiska områden som är mest i ropet. Omvärldssituationen är som bekant mindre akut än under detta århundrades huvuddel, som präglats av stormaktsmotsättningar och tre förödande krig. Det första världskriget följdes visserligen av en kort och om än i efterhand tydligt överdriven optimism, medan det andra omedelbart följdes av det tredje kalla världskrig som präglat de flesta av oss här inne. Har då den eviga freden kommit? Det vet vi faktiskt ingenting om. Men som ansvarsfulla beslutsfattare är det vår oeftergivliga uppgift att se till att försvaret behandlas på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för att Sverige skall kunna leva i fred och frihet också om 5, 10 och 50 år. Freden är aldrig evig. Det visar inte minst krigen i vår egen världsdel under detta decennium. Men ansvaret för säkerhet och försvar är eviga för varje statsbildning. Så länge tanken på våld som metod för ensidig konfliktlösning, tanken på våldet som politiskt instrument finns levande i vår egen världsdel krävs en gard mot det som osäkerheten kan föra med sig. Vi sätter alla stort hopp till den unga ryska demokratin. Många tecken pekar mot en successiv stabilisering och kanske t.o.m. en strimma ljus i tunneln vad gäller den ekonomiska utvecklingen. President Jeltsin har skickligt styrt mellan de rödbruna krafternas blindskär. Ryssland är på väg, och i många avseenden på rätt väg. Men än är inte kampen mot den ondska som formade Sovjetunionen över. Den utbredda acceptansen av förtrampandet av demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland och presidentens ständiga kamp mot en duma som är långt mer reaktionär än den egna regeringen kännetecknar rysk politik. Vi kan hoppas att de onda krafterna, de för vilka våld och folkrättslig aggression är naturliga medel för att hävda ryska intressen på före detta Sovjetunionens territorium och i det nära utlandet, har förlorat för gott. Men vi kan inte vara säkra. Denna veckas ståtliga besök visar om inte annat att demokratin hänger på en tämligen skör tråd. President Jeltsin kan inte omväljas år 2000. Det finns inget utvecklat civilt samhälle och ingen partistruktur som står redo att fylla ut det vakuum han kommer att lämna efter sig. Skulle hans hälsa försämras står ingen naturlig efterträdare på kö. Jeltsins utspel om en 40 procentig reduktion av ryska styrkor i främst nordvästra Ryssland visar emellertid på en mycket realistisk ansats i försvarspolitiken. Å andra sidan kan hävdas att den ryska krigsmakten, som formellt består av 1,7 miljoner man i dag men som skall bantas till 1,2 miljoner, i verkligheten inte har mer än 7-800 000 man. Så oavsett hur man räknar handlar det snarast om en rekrytering av fler soldater och officerare än vad man har i dag. Ryssland behöver en militärreform och initialskedet verkar nu vara passerat. Efter en 40-procentig reduktion men med samma anslag står den ryska krigsmakten förhoppningsvis starkare än i dag, då det mesta av försvarsanslagen används till att mätta mannarnas munnar. Ett 160-miljonersland som Ryssland har rätt till ett starkt försvar. Men frågan är hur vi själva skall agera när och om den militära potentialen i vårt närområde faktiskt riskerar att förstärkas genom en militärreform och minskningar i Jeltsin-klass. Det är bra att regeringen har avvisat de ryska förslagen om säkerhetsgarantier till de baltiska länderna, dels därför att balterna inte vill ha dem utan helt andra garantier, dels därför att de ryska propåerna bygger på modellen icke-aggressionsavtal, en modell som för tankarna tillbaka till mellankrigstiden och Molotov Ribbentrop-pakten. Det väcker gamla minnen till liv och har inget i dagens debatt att göra. Är det inte en självklarhet att demokratiska länder lovar att inte angripa varandra? Det behöver inte sägas, än mindre fästas på papper. Vad gäller president Jeltsins propåer om ett renodlat europeiskt ansvar för Europas säkerhetsstruktur borde regeringen markera. Natos betydelse och USA:s roll för fred och säkerhet kan aldrig underskattas. Utan stödet från den andra sidan Atlanten skulle Europa sannolikt besegrats under de tre krig som slutligen vändes till seger. Vår säkerhetspolitik måste vara långsiktig. Om det kan vi alla i ord vara överens. Men överensstämmer orden med handling? Satsar vi tillräckligt på försvaret, och är försvaret rätt utformat för att fungera som det åtminstone i ekonomiska termer viktigaste instrumentet för vår säkerhetspolitik i dag och i framtiden? I den försvarspolitiska verkligheten traskar regeringen patrullo. Så kan den del av budgetpropositionen som handlar om försvaret och den skrivelse som riksdagen fått ta del av karakteriseras. Tolv månader efter försvarsbeslutet presenteras inga större nyheter. Det är i sig inte anmärkningsvärt om det vore så att verkligheten teg och samtyckte. Nu är det inte så. Försvarets ekonomiska situation är prekär. Vem som bär ansvaret är inte uppenbart, men ansvaret för att göra något åt det ligger entydigt på regeringen. Redan fyra månader efter försvarsbeslutet meddelade ÖB att det saknades 300-500 miljoner för att kunna genomföra det som planerats med försvarsbeslutet 1996 som grund. Blev försvarsbeslutet 1996 på det sättet det allra kortaste försvarsbeslutet - strax före 1987 års beslut, som åtminstone höll i ett år, eller Under hösten har nya larmrapporter nått utskott och allmänhet. Kanske räcker inte de 300-500 miljonerna. Nu handlar det i stället om 10, ja, kanske 13 miljarder som fattas fram till 2002. Och från 2008 har uppgifter nått oss om att minst 8 miljarder saknas per år om samma verksamhet som nu skall bedrivas. Detta underlag saknades helt i förra årets beslut. Riksdagen ställs nu inför tragiska och ofullbordade faktum samtidigt som regeringen väljer att skylla på Försvarsmakten och ber dem återkomma. Regeringens förhoppning är väl sannolikt att skjuta de svåra frågorna till efter valet. Frågan är om det är ansvarsfullt. Borde inte det som skall göras presenteras för väljarna redan nu? Om regeringen har fullständigt ansvar för något i försvaret så är det utan tvekan pengarna. Regeringen styr riket, och det innebär att skattebetalarnas pengar skall och måste användas så klokt och effektivt som möjligt och dessutom bara till ändamål som riksdagen har bestämt. Erik Åsbrink, som enligt egen uppfattning nu har sanerat färdigt statsfinanserna, kanske kan hjälpa försvarsministern och kollegerna på Fö att sanera försvarsekonomin. Regeringens förslag och skrivelse är dåliga. Det hävdar jag utan att bedöma sakinnehållet i politiken. Den har också brister som jag återkommer till. Men det som kännetecknar förslag och information är den halvkvädna visan och det ibland bristande engagemanget. Jag förstår att det har varit svårt för Björn von Sydow att ta över ett försvarsbeslut som bar Thage G Petersons signum, men nu har smekmånaden gått och blivit ett år. Varför är inte underlaget bättre, försvarsministern? Varför skickar ni oss förslag som inte är tillräckligt beredda och där utredning och beredning ännu pågår? Försvarsmaktens skolorganisation är det första exemplet. Det enda argumentet för att fatta beslut nu är att departementet anser att underlaget är tillräckligt. Utskottets offentliga hearing gav det motsatta beskedet. Alla partier, utom de som i regionalpolitisk kompromissiver bortsett från de tunga sakargumenten, dvs. Centern och Socialdemokraterna, är överens om att vänta till dess att utbildningens innehåll avgjorts och har reserverat sig mot utskottets beslut. Manar inte det till eftertanke i fråga om skolorganisationen? Eller är det en helt annan logik som styr socialdemokrater och centerpartister? Frågan om framtidens skolorganisation är oerhört väsentlig. Officersutbildningen är central eftersom officerarnas kompetens med den anpassningsfilosofi vi nu försöker skapa i ordets rätta bemärkelse är försvarets kärnkompetens. Därför är det djärva och grundlösa experimenterandet mycket riskfyllt. Ännu är det långt ifrån bevisat att en inledande - om det nu blir en eller, hemska tanke, två terminer - försvarsmaktsgemensam grundutbildning av officerare ger några pluseffekter annat än möjligtvis ekonomiska. Direkt efter värnplikten skall de unga aspiranterna rycka in till en försvarsmaktsgemensam utbildning. Men bara två år senare skall de vara i det närmaste fullfjädrade krigsplutonchefer i armén och kunna lösa sin uppgift där. Jag är oerhört rädd för att yrkeskompetensen hos officerarna urholkas med den ansats som regeringen har med sitt förslag. Jag vill fråga försvarsministern: Varför börja i fel ända när det gäller skolorganisationen? Varför inte börja med utbildningen och dess innehåll och därefter fastställa organisationen? Och en sista brasklapp: Om utbildningens innehåll efter det att skolutredningens huvudbetänkande presenteras i januari förändras på ett avgörande sätt så förutsätter jag att den kommer upp till prövning i riksdagen på samma sätt som det principbeslut som lade fast grunderna för det som då kallades en ny befälsordning och som fattades av riksdagens i början av 70-talet. Ledningsorganisationen är den andra frågan där regeringen - som förvisso har såväl berednings som beslutsansvaret - passar och hänvisar till pågående beredningsarbete. Utskottet konstaterar att man kommer att ta upp frågan i ett särskilt betänkande i vår. Frågan är vad regeringen kan, vågar och vill göra innan dess. Även i frågan om Försvarsmaktens helikopterorganisation finns en fempartireservation. När fem partier från så vitt skilda utgångspunkter kommer fram till samma slutsats i ett praktiskt spörsmål, ställer ni er aldrig frågan om det är rätt? Eller är denna kompromissernas koalition så bräcklig att den inte tål sakgranskning? I flera frågor framför ett enigt utskott hård kritik mot regeringen. Frågan om framtidens personalförsörjning knyter nära an till det jag tidigare talat om vad gäller skolorganisationen, men den rymmer också mycket annat. Regeringen har tre gånger avkrävts en sammanhållen syn på frågorna om yrkes och reservofficerarnas utbildningssystem och befälsordning. Regeringen svarar nu för tredje gången undvikande - ja, i skrivelsen med ordvändningar av närmast goddag-yxskaftkaraktär. Det måste bli en ändring på detta nonchalerande av denna den kanske viktigaste långsiktiga frågan. Regeringen måste ta den på allvar och tycka något. I brist på tyckande förutspår utskottet enhälligt - om än med olika uttryckssätt - en parlamentarisk utredning som kanske kan åstadkomma vad regeringen hittills inte klarat av. Kombinationen av 13 år med den s.k. nya befälsordningen och de stora förändringar som försvarets organisation och uppgifter under de senaste åren undergått motiverar mer än väl en sådan översyn. Jag hoppas att försvarsministern håller med om detta. Även i frågan om strategi och operationer riktar ett enigt utskott i sak en hård kritik mot regeringen. Med en moderat partimotion som grundval konstateras att regeringen inte förmått redovisa en sammanhållen syn på förhållandet mellan säkerhetspolitisk omvärldsanalys, strategiska överväganden, operativa grundprinciper och kraven på Försvarsmaktens operativa förmåga. Sverige saknar med andra ord såväl en strategi för nationell säkerhet som en försvarsdoktrin för hur det militära försvaret skall utnyttjas. Det är inte tillfredsställande. Även på detta område tillåter jag mig att rekommendera försvarsministern en djupdykning. Den hårt belastade linjeorganisationen i Försvarsdepartementet lär inte göra det av sig själv. Försvarsdepartementet föranleder för övrigt utskottet att göra ytterligare en enig kommentar. Inte någon regering har förmått att förstärka denna del av Regeringskansliet på ett sådant sätt att en självständig förmåga till analys och utvärdering av myndigheternas förslag uppnåtts på alla de områden där det verkligen behövs. Utskottet utgår välvilligt från att det moderata motionsyrkandet om en förstärkning av departementet kommer att tillgodoses. Kanske kan försvarsministern ge besked om detta här i dag. Till sist några ord om anpassningen, som i 1995 och 1996 års försvarsbeslut var det kanske viktigaste motivet för att den nedrustning som regeringen föreslog skulle vara möjlig. Den startade redan i 1992 års försvarsbeslut, men vi måste nu - fem år senare - ställa oss frågan vad som egentligen har gjorts. Vilka redovisningar har riksdagen fått? Regeringen har haft tid för att presentera ett fullödigt underlag i frågan men rör sig fortfarande på ett filosofiskt plan. Detta räcker inte, och svagheten i hanteringen får oss moderater tillsammans med Folkpartiet att nu för första gången reservera oss mot den legära inställning som utskottsmajoriteten har gjort sig till tolk för. Brister i fortsättningsutbildning, tidigare repetitionsutbildning, och i befälskompetens gör tillsammans med regeringens hållning när det gäller de försvarsekonomiska problemen att den kortsiktiga anpassningen - alltså den ettåriga återtagningen - ter sig alltmer problematisk. Detta riskerar att skapa ett oöverstigligt berg, som inte låter sig hanteras på ett år. Hur skall svenska folket kunna tro på den anpassningsprincip som vi hittills i teorin varit överens om såsom nödvändig, när ni inte förmår fylla principerna med innehåll, försvarsministern? Varför har inte regeringen, som riksdagen gav till känna önskemål om redan 1995, tillsett att noggranna planer över utbildning och materielanskaffning upprättats? Jag är ledsen att behöva säga att vårt tålamod i den här frågan nu är slut. Vi begär inte annat än att regeringen skall ta det som riksdagen gång på gång har uttalat på allvar. Försvarsministerns konstitutionella kunskaper borde göra att självklara påpekanden om respekten för riksdagens beslut inte skall klinga ohörda. Jag hoppas att vi kan lita på att det blir bättre när det är följderna av försvarsministerns egna propositioner som vi skall följa upp. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att försvarsfrågorna i den allmänna debatten rasat en del på intresseskalan. Likväl förtjänar de alltid som de existentiella frågor de är sin egen uppmärksamhet. Vi har lagt fram ett heltäckande förslag till hur försvaret borde vara utformat, och vi är beredda att anvisa de medel som behövs för ett starkt försvar också i framtiden. De nu aktualiserade problemen visar att våra anslagsförslag redan förra året var välmotiverade. De pengarna hade behövts nu för att förverkliga också de begränsade ambitionerna i 1996 års försvarsbeslut. När det gäller den ekonomiska ramen medger vår nya budgetprocess dock inga reservationer. Av denna anledning och för tids vinnande inskränker jag mig till att yrka bifall till reservation 10, som avser den centrala inriktningen i dagens beslut.

Herr talman! Dagens debatt och de beslut som vi fattar i eftermiddag handlar formellt om budgeten för 1998 för utgiftsområde 6 Totalförsvaret. Detta är i sig inte speciellt dramatiskt, särskilt inte som det skulle röra sig om en uppföljning för år två av det femåriga försvarsbeslut som riksdagen tog i december för ett år sedan. Och särskilt inte som de båda regeringsbärande partierna - Socialdemokraterna och Centern - visat samma totala brist på vilja att lyssna och ta till sig kritik, förslag och synpunkter under beredningens gång i försvarsutskottet som förra året. Vad som överenskommits i slutna rum skall även denna gång drivas igenom till varje pris. Men - vad värre är - vi vet egentligen inte alls vad majoriteten i dag fattar beslut om. Rapporterna om allt större svarta hål i försvarets ekonomi blir allt intensivare. Kommer försvaret ens under innevarande år att kunna fullföljas i enlighet med det som s och c "majoriserade fram" för ett år sedan? Finns det över huvud taget någon möjlighet att utskottsmajoritetens förslag enligt regeringens budgetproposition kommer att kunna fullföljas, eller är det redan i dag urgröpt till oigenkännlighet? Och när skall det bli dags att rätta till det inträffade? Av allt att döma kommer 1998 års kontrollstation inte att hinna förelägga riksdagen beslutsunderlag för justeringar ens för år tre, budgetåret 1999. Om de värsta uppgifterna från högkvarteret är sanna, tyder de på en fullständig brist på grepp över ett läge som löper amok. Om de olika uppgifterna däremot är ett utslag av taktiskt spel för att skjuta över ansvaret för Försvarsmaktens problem på den politiska sidan, tyder det på en upprörande omdömeslöshet. Men, försvarsministern, den bistra sanningen är nog tyvärr att ingen av oss vet, att varken Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet har en aning om hur det ligger till, och det är en skandal utan like. Vem kommer att ta ansvar för detta, och när? Skulle något sådant kunna ske inom någon annan samhällssektor utan att någon ställdes till personligt ansvar? Herr talman! 1996 års försvarsbeslut var i allt väsentligt resultatet av en politisk kohandel mellan s och c, där Centerpartiet fick rikligt betalt för sitt stöd för den socialdemokratiska minoritetsregeringens ekonomiska politik, sedan alla andra parlamentariska samarbetspartner förbrukats. Centern fick närmast carte blanche att i partitaktiskt nit rädda vad som räddas kunde i viktiga lokala centerfästen. Sakskälen vägde lätt när en rad krigs och fredsförband offrades på uppgörelsens altare.

Alltmer tyder på att så blir fallet i en utsträckning som de båda nog aldrig kunde föreställa sig. I ett historiskt perspektiv kanske 1996 års försvarsbeslut rent av kommer att framstå som en än större felbedömning än 1925 års försvarsbeslut gjort. Men det var inte bara propositionen inför 1996 års femåriga försvarsbeslut som var en produkt av ett politisk-taktiskt spel. Det var tyvärr redan fallet med ÖB:s försvarsmaktsplan. Den gav inget att hålla i handen inför det fortsatta politiska spelet utan var tvärtom en inlaga i samma spel. Var det ett utslag av politisk taktik för att rädda vad som räddas kunde, då var det ett utslag av politisk-taktisk inkompetens. Var det ett utslag av politiskt medlöperi, då var det en skandal. I alla händelser måste man i dag ställa sig frågan i vilken utsträckning som Försvarsmaktens underlag inför 1996 års försvarsbeslut bäddade för den nu uppkomna situationen. Herr talman! Folkpartiet ställde sig vid förra årets försvarsbeslut bakom en budgetram med samma nivå som den regeringen föreslog. Men vi förordade en i väsentliga avseenden annorlunda inriktning på ett "smalare men vassare" försvar för att kunna möjliggöra en långsiktig kvalitetshöjning såväl personellt som materiellt. I förra årets debatt pekade jag därför på riskerna med att som de båda regeringsbärande partierna av politiska skäl försöka pressa in så mycket av det gamla arvet som möjligt. Jag skall gärna erkänna att jag inte då befarade att jag skulle kunna bli så sannspådd så snart. Jag sade då att: " Vi ifrågasätter emellertid starkt grunderna för regeringens nu föreslagna förändringar beträffande - Det är vår uppfattning att ytterligare neddragningar i arméorganisationen kommer att visa sig vara nödvändiga även med regeringens förslag. Med det bristfälliga beslutsunderlag, som nu föreligger, kanske i värsta fall redan före nästa försvarsbeslut. Kommande utgifter såväl för drift som för investeringar vid förband, som då kommer att läggas ned, har i så fall varit 'bortkastade' från försvarssynpunkt. Det borde vid detta försvarsbeslut vara angeläget att inte göra nedläggningar av förband, som det vid kommande neddragningar kan komma att visa sig ha varit felaktiga val. - Av dessa skäl borde de hastigt påkomna nedläggningarna i Umeå och Linköping ha övervägts ytterligare." Sanningen är att med förra årets och dagens beslut kommer hundratals miljoner årligen - i värsta fall miljarder - att rinna rakt ut i sjön utan att någonsin i något avseende ha bidragit till svensk försvarsförmåga. Det är förödande för de tusentals människor i vårt försvar som alla gör ett lojalt och engagerat arbete. Och det är förödande för skattebetalarnas tilltro till vårt totalförsvar. Vad omvärlden kan tänka kanske vi skall förbigå med tystnad. Det här innebär vidare att nödvändig materiell förnyelse - förutsättningen för framtida tillväxt - skjuts på en obestämd och alltmer avlägsen framtid. Det är en utveckling som väl bara den skulle välkomna som önskar se en närmast fullständig militär avrustning - men det skall väl ändå inte få kosta 36 miljarder om året? Herr talman! Förra årets framhastade försvarsbeslut var också i andra avseenden i långa stycken en ofullgången produkt. De i dag alltmer uppenbart nödvändiga ledningsfrågorna som uppmärksammades i en av Försvarsmakten illa tåld utredning under ledning av Lars Jeding vågade Försvarsdepartementet inte ta i förra hösten. Pliktfrågorna sköts framåt efter dåvarande försvarsministerns för de flesta seriösa bedömare obegripliga nostalgitripper. Ett år senare tillsätter försvarsministern en parlamentarisk utredning som skall få ordentligt med tid på sig. I bästa fall är det ett skonsamt sätt att begrava företrädarens missfoster. Skolverksamheten överläts till en f.d. centerpartistisk försvarspolitiker att utreda. Uppdraget var för stort för att hinna fullföljas till årets försvarsbeslut. I stället för att arbeta fram ett helhetsförslag hastades fram en förändring av lokaliseringen av den försvarsgemensamma officersutbildningen. Syftet är uppenbarligen att hinna befästa Centerpartiets bingovinster förra året i Halmstad och Östersund innan man lämnar samarbetet med regeringen. Sedan kunde det varit för sent. Innehållet i utbildningen får däremot gärna vänta. Frågor rörande hur den nödvändiga anpassningen skall kunna ske av befintliga förband har departementet uppenbarligen bara precis påbörjat sin beredning av. Någon som helst redovisning till riksdagen har därför inte kunnat lämnas. I ett statsfinansiellt och säkerhetspolitiskt läge som det nu rådande vore det ansvarslöst att hålla det militära försvaret på en sådan ekonomisk nivå att det kan möta varje framtida förändrad militär hotbild. Anpassning är då ofrånkomlig som strategi. Men för att det skall vara ansvarsfullt måste den vara väl förberedd och planerad. Här återstår uppenbarligen i det närmaste allt att göra. Beträffande försvarsmaterielsidan tycks det huvudsakliga intresset hittills mest ligga i vilka former för ökad internationell samverkan som går att få vara med i för Sveriges del. När det gäller att säkra jobb i Sverige har svensk socialdemokrati uppenbarligen inte alls samma beröringsångest inför olika bokstavskombinationer som man så länge haft - och kanske fortfarande har i djupet av rörelsen - inför de bokstavskombinationer som rör samarbete och solidaritet mellan västvärldens demokratier. Men i grunden måste vi faktiskt reda ut hur vi skall ha det med svensk försvarsindustri i framtiden. Det vore väl så angeläget med en parlamentarisk utredning på detta område som vad gäller pliktfrågorna. Herr talman! På samtliga de nya områden som regering och försvarsutskott i dag förelägger riksdagen förslag för beslut står oppositionen enad i sin kritik av ofullständigt och till sina konsekvenser oacceptabelt beslutsunderlag. Försvarets framtida skolverksamhet borde ha förelegat som ett viktigt ingångsvärde redan vid de avgörande beslut som fattades för ett år sedan. Att i dag kasta in en första del som bara tar sikte på vissa partipolitiskt intressanta lokaliseringsfrågor är otillständigt. Vi avvisar därför i alla delar de förslag som avser skolverksamheten i avvaktan på ett fullständigt beslutsunderlag. Vi söker inte springa undan några viktiga beslut. Det är regeringen som inte kunnat presentera underlag. Helikopterfrågorna och deras betydelse i det civila fredssamhället är ett annat område där inga argument räckt för att de regeringsbärande partierna skall kunna ändra sina ingångsvärden. Om Socialdemokraterna och Centern i dagens voteringar låter sina ledamöter från Västkusten och Norrlandskusten rösta fritt är det antingen uttryck för att den samlade oppositionen i allt väsentligt har rätt i sak eller för att partitaktiskt rädda vad som räddas kan längs dessa kuststräckor. Viktiga militära remissinstanser med militärområdesbefälhavarna i spetsen har visat på det viktiga med en egen ledningsfunktion för helikopterverksamheten vid Västkusten. Att i det läget bryta ned den mycket väl fungerande verksamheten vid Sävebasen är obegripligt. En femte helikopterdivision Väst lokaliserad till Säve vore en väl genomtänkt lösning. Frågor rörande räddnings och katastrofberedskap har ofta visat sig vara mycket direkt beroende av god lokalkännedom och framför allt av god lokal samverkan mellan olika insatsresurser. Det är frågor som aldrig löses med några pennstreck på ett organisationsschema. När det gäller helikopterberedskapen vid Norrlandskusten är försvarsmakten nu i full färd med att slå sönder en väl fungerande verksamhet med basering i Söderhamn.

Jag vet att berörda försvarspolitiker från de båda regeringsbärande partierna är djupt olyckliga över det som nu sker. De förstår nämligen också den faktiska innebörden av det som sker. Det enda som hade krävts var att först presentera en lösning och därefter vidta nödvändiga organisationsförändringar. Men flygvapenledningens prestige går före allt annat. Varför går den före också socialdemokratiska och centerpartistiska försvarspolitikers kunskaper och omdöme? Herr talman! Björn von Sydow var inte försvarsminister när förra årets försvarsbeslut fattades, men är det i dag. Jag lägger honom inte det beslutet till last. I förra veckans debatt om Sveriges anslutning till Euroatlantiska partnerskapsrådet framhöll jag den betydelse jag fäster vid försvarsministerns roll som säkerhetspolitiker, och därmed för den snabba förändring av svensk säkerhetspolitisk hållning som skett på ett par år, i skarp kontrast till företrädaren. Jag upprepar det gärna även i dag. Men försvarsministern är ju också försvarsminister - eller hur? För var dag som går utan att vi får besked om vart försvarsbesluten är på väg, och vilka konsekvenser som måste dras av detta, blir försvarsministern alltmer politiskt huvudansvarig för det som tillåts ske. Herr talman! Folkpartiet står bakom samtliga våra reservationer i utskottets betänkande men för att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 11 och 23.

Herr talman! Det här betänkandet grundas på det som vi har fattat beslut om i riksdagen för två år sedan och för ett år sedan. Vad gäller den säkerhetspolitiska grunden för det vi skall fatta beslut om i dag är det enligt min mening inte så mycket att tillägga. Arbete pågår, kontrollstationsarbetet och arbetet i försvarsberedningen som skall syfta till att hålla statens organ, i detta fall oss själva, orienterade om förändringar i omvärlden som motiverar förändringar av vår syn på totalförsvaret. Jag tror att det är få av dem som deltar i debatten här i dag som påstår att vi har sett några avgörande förändringar under de här två åren. Det finns alltså inte säkerhetspolitiska motiv för att ändra mitt partis syn på hur Försvarsmakten - i första hand är det Försvarsmakten vi talar om - bör vara organiserad för att kunna lösa sina uppgifter. Enligt vår mening medger det säkerhetspolitiska läget i dag liksom i går och förhoppningsvis även i morgon reduktioner utöver det som majoriteten förordar. Det gäller i första hand det militära försvaret men också en del funktioner inom det civila. Skyddsrumsbyggandet är en del av det civila försvaret som är direkt kopplat till föreställningen om ett väpnat angrepp. Om vi i andra sammanhang tycker att risken för detta motiverar att vi drar ned på det militära försvaret måste naturligtvis konsekvensen kräva att vi även drar ned de delar av det civila försvaret som direkt är knutna till det väpnade angreppet. Däremot finns det naturligtvis, liksom vid varje annat tillfälle då man fattar beslut, en föreställning om vad som är praktiskt möjligt att genomföra under ett år. Det är årets budget vi skall fatta beslut om. Verksamheten skall trots allt fungera under tiden. Den som utsätts för förändringarna måste få ett utrymme och inte bara syssla med sin egen förändring, i detta fall en minskning. Jag begriper att det kan vara smärtsamt, energikrävande och få återverkningar långt utöver den egna situationen och den egna organisationens betingelser. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3 som behandlar ekonomi. Både Lennart Rohdin och Henrik Landerholm har talat om skolverksamheten. Jag tycker att man har sagt vad som behöver sägas i den saken. Det är en obegriplig ståndpunkt att först bestämma en organisation och sedan ta ställning till vad organisationen skall utföra, vilket innehåll verksamheten skall ha. Jag tror att uppgiften att förklara logiken i detta är omöjlig. Det är därför man heller inte har hört några försök i den riktningen. Det kanske är lika bra så. Det står för sig självt och är obegripligt. Folk får ta ställning till om det är obegripligheter man vill höra från våra politiker eller om det är någorlunda sammanhållna resonemang som är möjliga att förhålla sig till. Detsamma gäller helikopterorganisationen. Jag tror att vi kan kosta på oss en liten historik, en kort tillbakablick. Vid försvarsbeslutet 1996 lyftes frågan om försvarets helikoptrar fram. Där krävdes en helhetslösning och frågan lyftes ut från övriga försvarsfrågor. Helhetslösningen skulle så småningom komma till stånd. Det beslut vi fattade 1996 var att en helikopterflottilj skulle inrättas med lokalisering i Linköping. Jag hade för min del synpunkter på lokaliseringen i Linköping, men att det skulle vara en helikopterflottilj föreföll mig klokt. Det borde genomföras. Anledningen till tveksamheten till Linköping var miljöfrågor. Malmen är inte särdeles väl lämpad som plats att bedriva flygverksamhet på. Det är å andra sidan inte Uppsala heller. Att i alla stycken få en lösning som inte innebär miljöpåverkan och inte medför störningar är dessvärre omöjligt. Det går inte att få alla faktorer på plats. Alltnog, chefen för marinledningen fick i uppdrag att utreda hur det här skulle gå till, alltså att föreslå en lämplig organisation av försvarets helikoptrar. Förslaget gick ut på remiss och i somras presenterades det färdiga förslaget. Man föreslog fem divisioner och presenterade det förslag som chefen för marinledningen lagt fram om fyra helikopterdivisioner. Sedan dess har vi sett många synpunkter på detta förslag, bl.a. från militärbefälhavarna i MILO syd och MILO mitt, från mängder av människor och grupperingar som har att göra med den här verksamheten. Chefen för marinledningen tog ingen hänsyn till de här synpunkterna utan överlämnade sitt förslag till överbefälhavaren, som heller inte tog något intryck av synpunkterna utan lämnade förslaget vidare till regeringen, och regeringen tog överbefälhavarens förslag som sitt eget. Sedan drösade det in skrivelser, såväl till oss som enskilda riksdagsledamöter som till, förmodar jag, departementet. Sedan skrevs det motioner. Det är obegripligt att en diskussion icke har kommit till stånd, för det har det faktiskt inte. Det jag har fått till svar när jag har försökt att ta upp detta är: Det här är knepigt. Ja, det tål att tänka på. Och på slutet: Ja, det här var svårt, men någon gång måste vi bestämma oss. Ekonomin tycker jag är det första exemplet om man har synpunkter på ett förslag: Bär det här sig eller inte? Är förändringen lönsam? Om ett av syftena med förändringar inom totalförsvaret är att spara pengar inom ramen för vad säkerhetspolitiken tillåter måste ju ett förslag vara begripligt ur ekonomisk synpunkt. I annat fall måste det finnas andra starka skäl för att genomföra förändringen. De skälen har jag inte hört. Däremot har jag läst en mängd andra skäl som talar i motsatt riktning. Jag utgår från att förslaget går igenom. Det vore knepigt, precis som har sagts tidigare, om Socialdemokraterna och Centern skulle tillåta sina ledamöter att avvika så att förslaget inte skulle gå igenom i dag. Det här är ett exempel på beslut i riksdagen som det är svårt att komma ut och förklara. Varför genomförs beslut som vi inte begriper motiven till? Herr talman! Jag vill ta upp ytterligare en sak i helikopterfrågan. Det gäller Norrlandskusten. Jag instämmer med Lennart Rohdin. Det finns ingen anledning att utveckla detta ytterligare. Lennart Rohdin har sagt det som behöver sägas. Hela hanteringen har naturligtvis ett samband med den föregående frågan, dvs. svårigheten att motivera beslut så att de blir möjliga att förhålla sig till och argumentera mot. Herr talman! Det finns ytterligare en sak. Det gäller ett civilt minröjningscentrum. Annika Nordgren och jag har en gemensam reservation. Förbudet mot antipersonella minor var välkommet. Arbetet går möjligen långsamt, men kännetecknas trots allt av vissa framgångar. Det är viktigt att vi understöder processen och inte låter frågan ligga i förhoppningen om att den så småningom löser sig av sig själv. Röjningen av utlagda minor går långsamt. Arbetet måste intensifieras och forskning samordnas för att både militär och civil kompetens skall kunna utnyttjas. Utskottsmajoriteten skriver att det är viktigt att inte splittra resurserna. Nej, naturligtvis inte. Det är klart att jag inte vill splittra resurserna. Men det är mig en gåta hur man splittrar resurser när man anstränger sig för att resurserna skall få en ytterligare verkan. Förstöringen av de stora minlagren i världen måste dokumenteras. Jag är tveksam till hur effektiv och tillgänglig dokumentationen kommer att bli. Sverige har en kompetens på området. Sverige har kompetens som bör utnyttjas för att få till stånd ett dokumentationscentrum för produktion, utplacering, användning, lagring, export, destruktion m.m. Det är mycket angeläget, och det skulle förmodligen inte kosta särskilt mycket. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 3, 12, 18, 22, 23 och 24.

Herr talman! Nästa år kommer det militära försvaret att kosta 37,2 miljarder kronor. Frågan är om detta är en rätt prioritering i en tid då behoven inom vård, omsorg, bistånd, miljö m.m. är enorma. Är detta rätt investering i en tid då alla partier har varit överens om att vidga det säkerhetspolitiska begreppet till att omfatta bl.a. miljöförstöring, resursutarmning, ökande sociala och ekonomiska klyftor? Miljöpartiet anser inte att detta är rätt prioritering. Vi vill växla över det militära försvaret till ett starkt civilt försvar där pengar investeras i säkerhet och inte i JAS-plan. Det behövs pengar för att motverka att konflikter uppkommer. Pengar måste föras över från det militära försvaret till investeringar i verklig säkerhet för bättre miljö, minskade sociala klyftor, för att motverka sårbarhet och öka robusthet och självtillit i samhället. Men sedan är frågan hur de pengar som trots allt fördelas till det militära försvaret används. Den har flera andra talare tagit upp här i dag. Det har glädjande nog skett besparingar inom försvaret de senaste åren. Nu gäller det att se till att besparingarna sker på ett korrekt och långsiktigt sätt, på ett sätt som går att försvara. Så sker inte i dag. I betänkandet finns det två alarmerande exempel på hur skattebetalarnas pengar praktiskt taget slängs i sjön. Det gäller dels en förflyttning av radio och signalspaningsförband på Malmen till F16 i Uppsala, dels en vädercentral i Skåne. Flytten av signalspaningsförbanden går klart emot vad vi sade i försvarsbeslutet så sent som för ett år sedan, nämligen att nyinvesteringar enbart skall ske om det oundgängligen är nödvändigt. Här sker nyinvesteringar i samband med flytten. Personalen har visat klart och tydligt att det inte är vare sig ekonomiskt försvarbart eller att det finns andra argument. Det skall ske en nyinvestering och flytt till Uppsala. 20 miljoner kronor. Nu skall den lämnas! Detta tar Karin Wegestål upp i ett särskilt yttrande till betänkandet. Det finns utöver dessa även andra exempel på underligheter inom Försvarsmakten när det gäller ekonomin. Är det ovilja eller oförmåga från regeringen att ta itu med den ekonomiska hanteringen? Vi har hört talas om nya, gigantiska svarta hål - som Henrik Landerholm tog upp - och nya siffror så gott som varje vecka. IT-projekt som SIRIUS har regeringen förnuftigt nog stoppat, men det hann rulla i väg miljontals kronor. Sedan är det 2000-problemet, dvs. millenniumskiftet. Vad händer med datorer, styr och reglerteknik osv.? Detta har man inte budgeterat för eller förberett inom Försvarsmakten på ett ansvarsfullt sätt. Man måste fråga sig när allmänhetens tålamod tar slut. Vilken trovärdighet har vi försvarspolitiker, regeringen och försvarsministern när pengahanteringen går till på det här sättet? Regeringen har skärpt tonen och ställt ett antal skarpa frågor till högkvarteret om 2000 och IT. Det är bra. Men regeringen har inte i vare sig någon proposition eller något uttalande visat eller tagit ansvar för hur frågorna skall följas upp. Hur skall det bli med ansvarsfrågorna? Hur skall den ekonomiska effekten för myndigheterna budgeteras? Hur skall övervägningar gå till i prioriteringarna av IT-verksamheten i olika samhällsfunktioner? Jag anser att regeringen måste återkomma till riksdagen med en samlad redogörelse för hur 2000 problemet skall hanteras. Denna redogörelse måste omfatta ansvarsförhållanden, hur kostnader skall budgeteras och hur prioriteringarna skall se ut för olika samhällsfunktioner som bedöms påverka räddningstjänst, sjukvård, energiförsörjning. Vad händer t.ex. med våra kärnkraftverk vid millenniumskiftet? Herr talman! Regeringen vill att riksdagen säger okej till att beställa materiel så att, som det står i betänkandet, behovet efter 1998 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 83,5 miljarder kronor. Mer än hälften av denna enorma summa, som är svår att begripa, är beställningar som redan har gjorts. Den del av bemyndigandet som avser nya beställningar och utvecklingsarbeten uppgår under 1998 till nästan 25 miljarder kronor. Miljöpartiet avvisar den del av bemyndigandet som avser nya beställningar och utvecklingsarbeten. De som redan är gjorda går det tyvärr inte att göra så mycket åt utan att de svenska skattebetalarna får betala straffavgifter och skadestånd till industrin för brutna kontrakt. Det borde egentligen vara omöjligt för riksdagen att ge ett generellt beställningsbemyndigande i stort sett - det har blivit litet bättre på senare tid - utan att veta vad man tar ställning till för inköp och utan möjlighet att göra operativa bedömningar. Ett projekt som jag vill särskilt lyfta fram är ubåt Viking. Med nuvarande beslut om sju ubåtar i aktiv tjänst kommer det att dröja minst 25 år innan Sverige får behov av nyanskaffning av ubåtar. Sverige är i dag en stormakt i Östersjön beträffande militär kapacitet - inte minst på ubåtssidan. Trots det är regeringen inte beredd att avbryta utvecklingen av ubåt Viking. Jag menar att det får vara nog med JAS-projekt i försvarsmakten, och projektet ubåt Viking måste avbrytas. Vi i Miljöpartiet ger inte upp vårt JAS-motstånd. I en tid då en enig riksdag säger att det inte föreligger något som helst militärt hot mot Sverige fattade regeringen i juni, på riksdagens mandat, beslut om ytterligare inköp av 64 JAS-plan för nästan 30 miljarder kronor. Under budgetåret 1998 kommer JAS att kosta ungefär 7,6 miljarder kronor. Hela JAS-ramen är nu uppe i fantastiska 76,4 miljarder kronor. Miljöpartiet anser att förhandlingar måste upptas mellan regeringen och industrigruppen JAS i syfte att upphäva beslutet om att anskaffa ytterligare JAS-plan. Herr talman! Totalförsvaret måste ligga i täten när det gäller miljöfrågorna, särskilt nu när miljöhoten ingår i det säkerhetspolitiska begreppet. Försvarets miljöengagemang, i teori men framför allt i praktik, har givetvis betydelse för folkförankringen och för trovärdigheten i och med att vi ser att miljöförstöringen är ett säkerhetspolitiskt problem. Regeringen flyttar tyvärr inte fram positionerna på miljöområdet - någonting som jag hade hoppats att Centern skulle ha försökt driva i förhandlingar med regeringen, men så har inte skett. Miljöpartiet kräver att regeringen utarbetar en strategi för hur man vill driva miljöarbetet inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde. Ett konkret exempel är blyad ammunition. Försvarsmakten och regeringen konstaterar i olika skrifter bara att "utvecklingsarbetet pågår" inom området. Jag anser att detta arbete med kraft måste prioriteras. Vi har sett i andra länder att det finns alternativ. Ett slutdatum för användning av blyad ammunition bör fastslås. Vindkraften är viktig för att minska sårbarheten och öka säkerheten i vårt samhälle. Följaktligen är det i Försvarsmaktens intresse att stödja en sådan utveckling, en övergång till säkrare energisystem och ett robustare samhälle. Försvarsmakten skall naturligtvis inte utan saklig grund få hindra etableringen av vindkraft. Det pågår ett arbete om detta, och utskottet har tidigare konstaterat att det arbetet måste påskyndas. Regeringen följer alltså inte upp detta i skrivelsen till riksdagen, som vi behandlar i dag, och det är synd. Det måste till en ökad press här! Regeringen måste enligt min mening ge Försvarsmakten i uppdrag att tillämpa övergångsregler för att förhindra att vindkraftsetableringar stoppas av försvaret, inte minst mot bakgrund av att en förstudie som NUTEK nyligen har presenterat visar att vindkraftverk inte stör försvarets signal och radarspaning i den omfattning som man tidigare hade trott. Miljöpartiet anser att miljökonsekvensbeskrivningar med uppföljning och utvärdering skall vara obligatoriska vid större militära övningar, t.ex. PFF övningar på svenskt territorium. Regeringen måste göra en utredning om vilka förutsättningar som skall gälla och vilken omfattning en övning skall ha för att en miljökonsekvensbeskrivning skall göras. Herr talman! Jag vill som hastigast nämna några andra förslag som Miljöpartiet har som behandlas i detta betänkande. Vi anser att regeringen bör tillsätta en utredning som skall lämna förslag till en omställning av försvarsforskningen mot civil verksamhet. För att främja en sådan utveckling föreslår Miljöpartiet fyra pilotprojekt: dyslexiprojekt, sensorprojekt, manmaskin-projekt samt riskanalysprojekt. Till detta tillskjuter vi 30 miljoner kronor. Vi avsätter också mer pengar än regeringen till kustbevakningen. Vi avsätter också pengar till en civilmotståndsutbildning. Vi anser att civilmotståndsfrågorna måste prioriteras i Sverige. De har legat på is länge. Jag vill uppmana försvarsministern att i samtal med psykförsvaret ta upp den frågan, eftersom det är de som har ansvaret. Detta ligger alldeles för mycket i träda. Det är också intressant att se det ur ett anpassningsperspektiv. Miljöpartiet reserverar sig tillsammans med kristdemokrater, folkpartister, moderater och vänsterpartister i fråga om officersutbildningen. Jag vill bara instämma i vad tidigare talare har sagt om detta. Lennart Rohdin och Jan Jennehag tog båda upp detta nyss. Vi har också behandlat frågan om helikopterdivisioner, och det finns inte mycket att tillägga. Här har vi en bred enighet mellan fem partier i Sveriges riksdag från olika utgångspunkter om att det är ett felaktigt beslut som riksdagen är på väg att fatta när det gäller helikopterorganisationen, inte minst när det gäller helikopterberedskapen längs Norrlandskusten. Herr talman! Miljöpartiet har en stor mängd reservationer till dagens betänkande, som vi brukar ha i försvarsfrågor. Vi står bakom alla dessa, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservation 4 om besparingar - Miljöpartiet vill spara betydligt mer än vad regeringen och majoriteten vill göra på det militära försvaret -, reservation 25 om miljöfrågor och reservation 35 om beställningsbemyndiganden.

Herr talman! Flyttkarusellen inom Försvarsmakten närmar sig smärtgränsen, och den mänskliga aspekten får inte glömmas bort. När organisationen krymper måste kompetens och väl fungerande nätverk med det civila samhället bevaras och vidareutvecklas. Goda karriärmöjligheter och byte mellan olika befattningar inom totalförsvaret bidrar till folklig förankring och god personalpolitik. Jag hävdar att personalförsörjningen blir allt viktigare att utgå ifrån vid strukturförändringar. Herr talman! Den föreslagna militära skolverksamheten innebär bl.a. att Marinens officershögskola i Solna och Östersund. Nu inställer sig naturligtvis en del frågor. Hur får vi bäst en välutbildad officerskår i framtiden? Vilka behov skall officersutbildningen tillgodose? Försvarsmakten är beroende av personalens kompetens. Ju högre kompetens, desto bättre kvalitet får vi i krigsförbanden, och därmed har jag även sagt att välutbildade officerare är den viktigaste basen i vår anpassningsförmåga. Den viktiga frågan i detta sammanhang är naturligtvis hur den fortsatta fackutbildningen skall utformas. Vi vet alltså inte i dag hur systemet för officersutbildningen skall se ut i framtiden. Regeringen skriver nu att det återstår många frågor om det mer konkreta innehållet i utbildningen på olika nivåer och för olika kategorier anställda. En annan viktig aspekt är den utbildningsmässiga samordningen mellan officerare och pliktpersonal. Kristdemokraterna menar därför att det saknas ett genomarbetat underlag för att riksdagen skall kunna fatta ett bra beslut i frågan. Ett delbeslut skall väl ändå inte få styra officersutbildningen. Den fullständiga skolutredningen måste avvaktas innan definitivt beslut fattas om det militära försvarets framtida skolverksamhet. Vi vill därför yrka bifall till reservation nr 18. Det måste finnas starka skäl för att avveckla den sammanhållna utbildning som bedrivs i Karlskrona, där marinens samtliga typförband produceras med närhet till goda övningsområden. Just detta krävs ju för att tillgodose sjöförsvarets behov av dugliga och kompetenta officerare. I ett särskilt yttrande har jag kommenterat vår syn på skolverksamheten i Karlskrona. Herr talman! Försvarsmaktens helikopterverksamhet skall på lokal nivå organiseras i fyra divisioner i Kristdemokraterna menar att Försvarsmaktens helikoptrar är kvalificerade resurser i kriser och krig för att tillgodose operativa behov. Helikoptern har även stor betydelse i det civila fredstida samhället när det gäller övervakning och kontroll av sjöterritoriet samt stöd till samhället inom sjukvård och räddningstjänst. Skärgårdsbefolkningen och fartygstrafiken ser helikoptern som en trygg och säker sjöräddningsfunktion. Tolfte helikopterdivisionen på Säve är Sveriges mest utnyttjade räddningshelikopterresurs. Regeringens förslag innebär ett orimligt stort ansvar för Kallingedivisionen: flygräddningsberedskap vid tre flygflottiljer, taktisk helikopterverksamhet vid två marinkommandon och civil sjöräddningsberedskap i landets tätaste sjötrafikområden. Regeringen anför i propositionen att fem tunga helikoptrar skall baseras på Säve, vilket lätt kan vilseleda till att tro att Säve får en förstärkning av helikopterresurserna. Eftersom flygräddningstjänsten vid F 7 skall fortsätta som tidigare för att inte störa flygtidsproduktionen när det gäller JAS innebär förslaget att för att arbeta vid sin gamla arbetsplats! Kristdemokraterna menar att en helikopterdivision bör finnas på västkusten för att förmågan att samtidigt leda och genomföra verksamheter i Västerhavet och Östersjön skall tillgodoses. Lokal ledning är viktig! Då får vi två divisioner i södra militärområdet som är väl förtrogna med sina respektive operationsområden. Onödiga transportflygningar och investeringar undviks, och bättre möjligheter erhålls att stödja det civila samhället genom sambruk av resurser. Ett väl fungerande räddningssamarbete i Skagerrak och Kattegatt har utvecklats tillsammans med danska och norska helikopterförband. Motsvarande arbete har inte gjorts på någon annan helikopterdivision. Ett växande internationellt samarbete med Nato i PFF sammanhang talar också för en helikopterdivision på västkusten. Därför bör en Division väst inrättas på Jag yrkar bifall till reservation nr 22. Försvarsutskottet har flera gånger anfört att bättre helikopterberedskap behövs i norra Sverige. Det finns inga förslag till basering av helikopterresurser längs Norrlandskusten från Luleå till Uppsala. Vi menar att regeringen tydligare borde ha angett en inriktning för helikopterverksamheten där. För att tillgodose kraven på civil räddningstjänst samt sjö och flygräddning bör Söderhamn vara en lämplig baseringsort. Jag yrkar bifall till reservation nr 23. Herr talman! När det gäller stridskrafterna har regeringen angett att otillräckligt antal övningstillfällen, samövningar och repetitionsutbildningar visar på brister bl.a. vad gäller försvaret av flygbaser. Vi kristdemokrater betonar därför att utvecklingen av vårt luftförsvar noggrant måste följas upp och redovisas för att minska bristerna. Att hindra en angripare att få herravälde i luften är ju en grundläggande förutsättning för vår försvarsförmåga. Eftersom luftförsvarsförmågan skall prioriteras måste krigsdugligheten snabbt kunna höjas. Utskottet utgår från att de brister inom luftförsvaret som kristdemokraterna pekat på följs upp och av regeringen anmäls till riksdagen. Rekryteringen till hemvärnet skall prioriteras, och det är positivt att hemvärnet nu får ny och modern materiel. För att hemvärnet skall kunna klara av sina uppgifter i händelse av väpnat angrepp och vara attraktivt vid nyrekrytering måste tillräckliga ekonomiska resurser avsättas för utbildning och övningar. Herr talman! Kristdemokraterna menar att principen ett län - ett försvarsområde borde ha gällt. Antalet försvarsområden är 16 efter Försvarsbeslut 96. Västra Götalands län föreslås nu bli ett försvarsområde, FO32, med ledningen placerad vid Västkustens marinkommando i Göteborg. För stöd åt frivilligorganisationerna och samverkan med kommunerna inrättas tre FO-gruppenheter: Bohus/Dalsgruppen i Totalförsvarets utökade uppgifter ställer nya krav på samverkan i det civila fredstida samhället. Det sårbara moderna samhället, där kommunerna svarar för en betydande del av samhällets beredskapsåtgärder, kräver kunskap och planläggning genom kontinuerlig samverkan i fred. De 15 FO-staber och de 10 FO-gruppenheter som vi nu får blir viktiga länkar mellan Försvarsmakten och det fredstida samhället. För att man skall kunna underlätta utbildning och rekrytering för de frivilliga försvarsorganisationerna måste deras verksamhet knytas till totalförsvaret så nära som möjligt på lokal och regional nivå. Det dagliga stödet liksom samhörigheten med den tradition och kontinuitet som de gamla landskapsregementena innebär, behövs för att ta vara på det engagemang för att göra en frivillig insats inom totalförsvaret som finns i vårt land. Kristdemokraterna vill understryka att försvarsområdesledningarna måste ha god kompetens och kraft att leda och samordna den omfattande verksamheten och utveckla en god förmåga att stärka försvaret vid en anpassningssituation. I det föreslagna FO32 kommer marin verksamhet längs hela västkusten och territoriell verksamhet i Västra Götalands län att ledas av samma chef. En uppföljning av den nya försvarsområdesorganisationen måste därför göras som belyser konsekvenserna för det militära försvaret, kommunerna, frivilligorganisationerna och det civila försvaret, och utskottet utgår från att regeringen gör en sådan uppföljning. Herr talman! Försvarets förmåga till anpassning är en avgörande och central fråga för svensk försvarspolitik. Försvarsbeslut 96 betonade att anpassningsdoktrinen kommer att vara i behov av ständig utveckling, där regelbunden uppföljning och utvärdering är viktiga ingångsvärden, samt att riksdagen årligen bör följa upp beredskapsläget och överväga behovet av förändrad inriktning. Inom högst ett år skall alla väsentliga delar av totalförsvaret kunna utnyttjas med full effekt omedelbart efter mobilisering. Så beslöts i etapp 1 av Försvarsbeslut 96. Nu anges på flera ställen brister vad gäller krigsduglighet och begränsningar av repetitionsutbildning. Varje år görs stora investeringar i utbildning av pliktpersonal. Eftersom vår anpassningsförmåga i hög grad bygger på välutbildade förband bör inte genomförd utbildning förslösas genom inställda repetitionsutbildningar. Regeringen måste därför ange vilka åtgärder som kommer att vidtas för att ta till vara och vidmakthålla nödvändig kompetens hos pliktpersonalen, dels inför en ettårig höjning av krigsdugligheten, dels när det gäller den långsiktiga anpassningen. Den svenska försvarsindustrins unika förmåga att leverera kvalificerade högteknologiska system har ett stort försvars och säkerhetspolitiskt värde och måste tryggas. En viktig del av Sveriges försvarspolitik blir därför att säkerställa Försvarsmaktens långsiktiga materielförsörjning. Svensk försvarsindustri är den grund vi skall utgå från vid en anpassning, om krigsorganisationen skall förbättras och växa. Den analys av försvarets materielförsörjning som regeringen skall göra vid den säkerhetspolitiska kontrollstationen 1998 måste dels innehålla en redovisning av vidtagna anpassningsåtgärder, dels visa vilka kompetensbehov som finns i framtiden på grund av den militärteknologiska utvecklingen. Regeringen ansåg inför Försvarsbeslut 96 att det finns realistiska förutsättningar för att i allt väsentligt ge krigsorganisationen full krigsduglighet inom en ettårsperiod. Kristdemokraterna menade i Försvarsbeslut 96 att tydliga mål måste formuleras för totalförsvaret, så att statsmakterna får möjlighet att utvärdera anpassningsåtgärderna och på så sätt följa upp beredskapsläget. För att riksdagen skall kunna pröva hur anpassningsförmågan utvecklas och hur förmågan att höja krigsdugligheten byggs upp måste regeringens redovisning bli mer utförlig. Utskottet diskuterade i våras styrning och uppföljning av totalförsvaret och efterlyste bl.a. en värdering av Försvarsmaktens styrka och svagheter. Jag menar att mycket är vunnet om vi kan sluta cirkeln säkerhets och försvarspolitiska mål - Herr talman! Regeringen anger bl.a. att en del länsstyrelser haft svårt att upprätthålla kompetens inom områden som berör den kommunala beredskapen och att kommunernas krigsorganisationer övats i mycket begränsad omfattning. Konsekvenserna blir att viktig beredskapsplanering inte blir utförd och att samhällets förmåga att motstå svåra påfrestningar allvarligt kan minska. Regeringen måste därför återkomma till riksdagen så snart som möjligt, om länsstyrelsernas förmåga att beredskapsplanera inte kan upprätthållas. Herr talman! Aristoteles har sagt: Det är sannolikt att något osannolikt inträffar. Det vidgade säkerhetsbegreppet innebär att vi måste ha en helhetssyn på samhällets hantering av yttre och inre hot och påfrestningar i såväl krig som fred. För att öka det allmänna säkerhetsmedvetandet i vårt samhälle menar Kristdemokraterna att den enskilda människans möjligheter att agera på rätt sätt vid olyckor, katastrofer och andra samhällsstörningar måste förbättras. Skolan har här en viktig roll liksom frivilligorganisationerna. Jag hoppas att Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar kommer med ett bra handlingsprogram för skolan, som vi kristdemokrater efterlyst just i syfte att få ett säkrare samhälle. På sikt skulle vi kunna få en robust generation med en aktiv livförsäkring i form av god hemberedskap och självskyddsutbildning. Detta bidrar till att minska samhällets sårbarhet och ger oss vinster ur såväl ett mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Herr talman! År 2000-problematiken visar att allvarliga samhällsstörningar kan uppstå. Även om regeringen vaknat sent så har nu arbetet kommit i gång med vad utskottet uttalat, nämligen att ta fram en strategi som preciserar statens ansvar och anger hur säkerhetsarbetet kan inordnas i det nationella handlingsprogrammet för IT. Herr talman! Pliktsystemet är en viktig del av vår försvarsprincip, och därför bör en reformering ske så att inte trovärdigheten för folkförsvaret undergrävs. Den som blivit uttagen till pliktutbildning får göra ekonomiska uppoffringar i jämförelse med den som hamnar i utbildningsreserven eller inte blir antagen till grundutbildning. I avvaktan på resultatet av den aviserade översynen har Kristdemokraterna föreslagit att dagersättningen för totalförsvarspliktiga höjs med 5 kr från nuvarande 40 kr till 45 kr per dag. Herr talman! För att Försvarsmakten skall kunna lösa ålagda nationella och internationella uppgifter krävs välutbildade och välutrustade förband. Den pågående mekaniseringen och tekniska förnyelsen måste därför fortgå så att bra skydd, hög rörlighet och god anfallsförmåga erhålls. Kristdemokraterna vill betona att hög säkerhet, gott personligt skydd, tillgång till modern materiel, effektiv sjukvård och trygga ledningsfunktioner är betydelsefulla faktorer i händelse av ofred och när vi sänder ut personal i fredsfrämjande internationella operationer.